Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen 6 kap. 18 får jag meddela att jag på grund av resor, bl.a. officiellt besök i Kenya, inte kommer att vara i tillfälle att inom föreskriven tid besvara Ingegerd Troedssons interpellation inlämnad den 1 mars. Jag har kommit överens med Ingegerd Troedsson att besvara interpellationen den 2 april.

Herr talman! Mot bakgrund av vissa uppgifter om att bostadsrättshavare drabbas av ökade avgifter till sin bostadsrättsförening till följd av brister i den ekonomiska planen för föreningen har Georg Danell frågat mig om jag anser att den av honom beskrivna situationen för bostadsrättsinnehavare överensstämmer med regeringens allmänna syn på konsumenternas ställning vid köp av bostadsrätter. Han har vidare frågat om jag är beredd att genom t.ex. tilläggsdirektiv till den nyligen tillsatta bostadsrättsutredningen initiera förslag till ändringar i bostadsrättslagen i syfte att stärka bostadsrättsförvärvares rättsliga ställning. Givetvis är det viktigt att den som skaffar sig bostad genom att köpa en bostadsrätt inte drabbas av stora oförutsedda kostnader för bostaden kort efter köpet. Bestämmelserna om ekonomisk plan är avsedda just som ett skydd för blivande bostadsrättshavare. Bostadsrätt får inte upplåtas innan en ekonomisk plan för föreningens verksamhet har upprättats av styrelsen och godkänts av länsstyrelsen. Planen skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för att bedöma föreningens verksamhet. Länsstyrelsens granskning av en ekonomisk plan är av rent formell natur och avser inte planens hållbarhet. En saklig granskning skall emellertid ha gjorts innan planen ges in till länsstyrelsen. Enligt 4 § bostadsrättslagen skall planen vara försedd med intyg av två personer om att planen vilar på tillförlitliga grunder. Det är av stor betydelse att intygsgivarnas granskning är sakkunnig och omsorgsfull. För att garantera detta föreskrivs att intyg får utfärdas bara av personer som har fått särskild behörighet av bostadsstyrelsen. Behörighet får ges bara till den som är väl förtrogen med byggnadsverksamhet och förvaltning av bostadsrättsfastighet. Behörighet ges för begränsad tid och kan återkallas, om det finns skäl till det. I bostadsrättslagen finns också ett förbud mot att utse en person till intygsgivare, om det föreligger någon omständighet som kan rubba förtroendet till hans opartiskhet. Det innebär bl.a. att den som är ledamot av föreningens styrelse inte får utfärda intyg. Är den tilltänkte intygsgivaren anställd i det företag som har bildat föreningen får jävsfrågan enligt lagens förarbeten avgöras med hänsyn till om anställningen är av sådan art att den är ägnad att förringa vederbörandes tillförlitlighet som intygsgivare. Även om bestämmelserna om ekonomisk plan efterlevs, lär det vara svårt att helt undanröja risken för att kalkylerna slår fel i ett eller annat fall, särskilt som det är vanligt att de slutliga anskaffningskostnaderna blir kända först långt efter det inflyttningen har börjat. Som ett ytterligare skydd för blivande bostadsrättshavare föreskrivs därför att bostadsrätt över huvud taget inte får upplåtas, innan den slutliga anskaffningskostnaden har redovisats, annat än efter tillstånd av länsstyrelsen. Enligt min mening är de nuvarande bestämmelserna väl ägnade att tillgodose bostadsrättshavares och blivande bostadsrättshavares intressen. Det ligger emellertid inom ramen för bostadsrättsutredningens uppdrag att undersöka hur bestämmelserna fungerar i praktiken och att föreslå de lagändringar som kan visa sig motiverade.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är att bostadsrättsinnehavare i ett stort bostadsområde med ungefär 400 lägenheter under ungefär två års tid har fått vidkännas 25-30-procentiga höjningar av månadsavgifterna. De har nu ställts inför valsituationen att acceptera antingen en höjning av avgiften med 87 96 eller en fördubbling av insatsen — det handlar om 10 000-tals kronor — varvid månadsavgiften skulle höjas med 36 96. Det här fallet har visat att det finns anledning att verkligen studera grunderna för de ekonomiska kalkyler som är gjorda för föreningen. Man slås av att den som köper en bostadsrätt faktiskt har ett sämre skydd än den som köper ett småhus. Priskontrollen i samband med bostadsrättsöverlåtelser är inte lika utvecklad, och i fråga om de ekonomiska planerna är rättsverkan oklar. Just den senare frågan var någonting som småhusköpskommittén studerade när det gällde småhus, men man studerade den inte, i varje fall inte så länge jag var med i kommittén, när det gällde bostadsrätterna. Jag tycker det finns anledning att se till att när en konsument köper en bostad med äganderätt eller bostadsrätt, så skall han kunna utgå från att det finns någon realism och någon rättsverkan bakom de ekonomiska kalkyler som presenteras. Statsrådet säger i det här avseendet bl.a. att reglerna beträffande den ekonomiska planen nu får anses vara till fyllest. Statsrådet tycker inte heller att det finns anledning att ändra bestämmelserna när det gäller jävsfrågan, som jag också har berört i min fråga. Jag tycker det är märkligt att den regel som tillkom i anledning av en proposition från 1971 fortfarande står kvar, dvs. den jävsregel som gäller för dem som skall granska de ekonomiska planerna. Den tillåter nämligen en granskare att samtidigt vara anställd hos den organisation eller det byggnadsföretag som har bildat bostadsrättsföreningen i fråga. Den regeln är så utmanande att den borde tas bort. Jag konstaterar att det beträffande min andra fråga uttalas i svaret att bostadsrättsutredningen skall kunna ta upp dessa frågor. Jag tyckte inte att detta var självklart, eftersom det i direktiven bara står att bostadsrättsutredningen skall ta upp frågor som kan främja övergång från hyresrätt till bostadsrätt. Nu har vi fått ett klargörande på den här punkten, och min önskan är i den delen väl tillgodosedd.

Herr talman! Som jag sade i svaret ger de bestämmelser som finns i dag utrymme för att man ganska starkt skall kunna hävda bostadsrättshavarnas ställning. Georg Danell har här tagit upp några frågor som det kan finnas anledning att se närmare på, och det finns möjligheter att göra detta inom ramen för bostadsrättsutredningen, i vilken ju också Georg Danell är medlem. Utredningen får naturligtvis pröva vilken rättslig ställning den ekonomiska kalkylen skall ha. Det är riktigt att småhusköparna i dag har en starkare ställning än vad bostadsrättshavarna har. Jag har studerat det ärende vi nu diskuterar, och jag har funnit att grunden för svårigheterna att beräkna den slutliga produktionskostnaden har undanröjts av regeringen. Det är nämligen möjligt att från den 1 september förra året få räntebidrag redan från inflyttningsdatum och inte som tidigare från tiden för utbetalning av det statliga lånet. Detta har såvitt jag kan förstå varit en osäkerhetsfaktor som gjort att den situation som Georg Danell beskrivit har uppkommit. Inom ramen för bostadsrättsutredningen finns det alltså möjligheter att ta upp dessa frågor.
Herr talman! Även om det, när man har studerat ett sådant här fall, är svårt att enbart hålla sig på det principiella planet, så skall jag försöka vara kvar där — det fall jag åberopat skall dessutom bli föremål för polisutredning, och då får vi ju se vad som händer med anledning av den. Men jag vill understryka att det i det här fallet inte bara var fråga om att det blev höga kapitalkostnader beroende på att räntebidragen utfaller vid senare tidpunkt än vad som numera gäller. Det fanns även tveksamma inslag av annan natur som jag tycker det är utomordentligt angeläget att pröva, men detta kommer som sagt att ske utanför det här huset. Jag vill understryka att vad som framgår av gällande lag och kommentarerna till denna är att man kan hävda en viss rättsverkan av den ekonomiska planen. Man kan hävda ett straffansvar enligt 3 § i bostadsrättslagen, om det går att visa att gamla ekonomiska kalkyler låg till grund för den ekonomiska plan som presenterades köparen av bostadsrätten. Men jag menar att man också bör ha möjlighet att studera vilka grunderna för den ekonomiska planen var. Hade man bevisligen alldeles felaktiga uppgifter som grund när man fastställde planen, borde konsumenten ha en möjlighet att hävda sin rätt och inte riskera mycket stora utgifter, ja, t.o.m. dubbel insats för att kunna bo kvar i den lägenhet som redan köpts. Detta kommer ofelbart att medföra att familjer riskerar att drivas från sina hem, beroende på att de inte klarar av att ta ytterligare lån eller ådra sig ytterligare kapitalkostnader för att kunna bo kvar i en lägenhet som såldes med just argumentet att det var så billigt. Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Enligt min mening var det väsentligaste i det att vi kan ta upp frågan i bostadsrättsutredningen.

Herr talman! Ingemar Hallenius har frågat mig om jag är beredd att medverka till sådan ändring av bostadslånekungörelsen att även gymnasieskolans lokaler kan finansieras genom statliga bostadslån, om de fyller rimliga krav från boendeservicesynpunkt.

Bostadslån kan utgå även om detta villkor inte är uppfyllt, när det är fråga om sådana skollokaler som är så utformade att de kan bli till påtaglig nytta för de boende och andelen sådana lokaler i anläggningen är betydande. Gymnasieskollokaler är inte undantagna från möjligheten att få statligt bostadslån, om de uppfyller dessa villkor. I praktiken torde d2t dock knappast förekomma att en gymnasieskola utgör en integrerad del av en anläggning för bostadsservice. Vad som skall innefattas i begreppet boendeservice har riksdagen tagit ställning till . Som allmän förutsättning skall enligt riksdagsbeslutet gälla att lokalerna har till ändamål att förse de boende inom ett bostadsområde med varor och tjänster. Med bostadsområde skall i tätorter avses ett område, där bostäderna ligger inom normalt gångavstånd från lokalerna. Lokaler som betjänar ett större tätortsområde skall alltså inte vara berättigade till statligt bostadslån. Med denna utformning av regelsystemet har statsmakterna slagit vakt om bostadslångivningens bostadspolitiska syfte att främja en god boendemiljö. Jag anser att de regler som nu gäller för när bostadslån skall kunna utgå för skollokaler väl fyller sitt bostadspolitiska syfte. Jag är därför inte beredd att från mina utgångspunkter f. n. föreslå någon ändring av dem. Jag vill avslutningsvis erinra om vad riksdagen uttalade vid föregående riksmöte om behovet av en översyn av regelsystemet i stort för finansieringen av skolbyggandet. En sådan översyn pågår inom regeringskansliet. Den innefattar allt skolbyggande, således även gymnasieskolor. Vad denna översyn kan komma att föranleda i fråga om ändringar i regelsystemet är det ännu för tidigt att uttala sig om.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret. Det var tillfredsställande i det avseendet att hon uppgav att lån kan utgå även till gymnasielokaler. Det gäller tydligen mest i teorin — men en sådan regel måste också kunna praktiskt tillämpas, och bostadsministern säger i svaret att det knappast kan förekomma. Det är, tycker jag, en väl förutfattad mening, och en prövning bör ske från fall till fall. Från såväl samhällssom kommunalekonomisk synpunkt är det angeläget att de skollokaler som byggs också kan utnyttjas för andra verksamheter inom kommunen än skolverksamhet. De statliga lånebestämmelserna bör då vara så utformade att de stimulerar kommunerna till en sådan planering av skollokaler. Låt oss som exempel ta Tibro kommun, som i centrum av sin tätort planerar en gymnasieskola som skall genomföras som en integrerad anläggning —dels för att täcka in det lokalbehov som legat till grund för planerna på ett medborgarhus, dels för att tillgodose behovet av kompletteringslokaler. Skolan placeras i ett hyresområde med flera idrottsanläggningar. Man har försökt knyta ihop skola, idrott, kultur och hobbyverksamhet, så att människor med olika intressen får tillfälle att träffas. Skolans inre disposition, kommunikationer och läge medverkar till en integrerad lösning, där lokalerna används dels för skolans behov, dels för andra verksamheter. Det är en planering av skollokaler som i väsentlig utsträckning minskar behovet av andra lokaler. En sådan lösning är fördelaktig inte bara ekonomiskt, utan den betyder också mycket för att förbättra boendemiljön inom kommunen. I en kommun av den storleken är det den komplettering av boendemiljön som är möjlig med tanke på förnuftig ekonomisk planering. Bostadsstyrelsen har också sagt att det torde vara obestridligt att en betydande del av skollokalerna kan bli till påtaglig nytta för invånarna i Tibro kommun och att de planerade skollokalerna i väsentlig utsträckning nedbringar behovet av lokaler för övriga verksamheter. Det här borde vara starka skäl för att erhålla bostadslån för sådana skollokaler. Svårigheterna är mycket stora att finansiera projektet utan statliga bostadslån, eftersom kommunens kostnader kommer att bli avsevärt större utan sådana lån än med. Det finns många skäl i dag till en utbyggnad av gymnasieskolan och därmed antalet gymnasieplatser. Ungdomsarbetslösheten är ett mycket allvarligt problem. Det är ytterligare ett skäl för staten att underlätta för framför allt de mindre kommunerna att bygga ut gymnasieskolan. Herr talman! Jag anser det vara mycket angeläget att kommunerna får de nämnda lånemöjligheterna, så att de kan finansiera även byggande av gymnasieskolor med långfristiga lån. Det kan vara av avgörande betydelse för kommunernas möjligheter att genomföra sådana projekt.
Herr talman! Det är alltså så att gymnasieskolor kan komma i fråga för bostadslån. Prövningen sker från fall till fall — utifrån den boendeservice och närservice som boendelokalerna har. Man har förutsatt anknytning till ett bostadsområde för att få en koppling till bostäderna som sådana. Tibro kommuns gymnasieskola är såvitt jag förstår en mycket bra och välplanerad anläggning. Kommunen säger också att det här är fråga om en gymnasieskoleanläggning som för överskådlig framtid tryggar behovet av anläggningar för boendeservice i hela tätorten, där ca 10 000 av kommunens 11 000 invånare f. n. bor. Därmed är det en fritidsservice, som inte omfattar ett bostadsområde utan en hel kommundel. Självfallet är det bra att man ute i kommunerna integrerar även sådana här större anläggningar. Det minskar naturligtvis kostnaderna både på investeringssidan och driftssidan. Jag vill till slut, som jag tidigare påpekade, när det gäller det mer allmänna stödet till gymnasieskolor och till andra skolor säga att det inom regeringskansliet pågår en utredning om dessa frågor.
Herr talman!

Det viktiga är ju att planeringen och finansieringen utformas så att kostnaderna blir de lägsta möjliga både för kommunen och för samhället. Vi har inte minst i dagens kärva ekonomiska läge anledning att medverka till att lösningarna ekonomiskt blir så förmånliga som möjligt. Det är då också en fördel om lösningen från boendeservicesynpunkt samtidigt blir den bästa för hela kommunens invånare. Så blir inte fallet vid en separering av funktionerna — då blir kostnaderna betydligt högre. I detta fall rör det sig dock om en integrerad skola som mycket väl fyller tätortens behov även av boendeservice.

Herr talman! Med hänvisning till den pågående utredningen om misstanke mot en kriminalkommissarie i Stockholms polisdistrikt för bl.a. olovlig underrättelseverksamhet har Lars Werner frågat statsministern hur regeringen ser på det inträffade och om regeringen är beredd att tillsätta en parlamentarisk undersökningskommission med syfte att genomgripande utreda utlänningsrotelns verksamhet under den senaste tioårsperioden. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Låt mig först erinra om att den tjänsteman från Stockholms polisdistrikt som har häktats som misstänkt för spioneri och olovlig underrättelseverksamhet nekar till brottslig handling och att förundersökning fortfarande pågår. Redan vad som hittills har klarlagts genom utredningen utgör emellertid grund för regeringen att se mycket allvarligt på det inträffade. Det förhållandet att en polisman i ansvarsfull ställning av domstol har befunnits på sannolika skäl misstänkt för brott av aktuellt slag är givetvis i sig ägnat att skapa stark olust. Det är beklagligt om det inträffade påverkar det allmänna förtroendet för den noggrannhet och lojalitet som normalt kännetecknar polisens arbete i utlänningsärendena. Det finns också anledning att se mycket allvarligt på det förhållandet att företrädare för fftämmande stater har brutit mot de regler som gäller för diplomatisk verksamhet. Vad som i främsta rummet är ägnat att inge omedelbar oro är dock risken för att uppgifter kan ha lämnats ut till direkt skada för enskilda personer. I den mån denna risk har lett till att flyktingar, som har beretts en fristad här i landet, känner sin trygghet hotad är detta djupt beklagligt. Jag vill i sammanhanget erinra om att regeringen och statens invandrarverk har beslutat bordlägga alla ärenden, som rör avlägsnande ur landet, där det finns minsta anledning att anta att den aktuelle polismannen kan ha haft tillgång till utredningsmaterialet och detta kan ha någon betydelse för utlänningens förhållande vid en återkomst till hemlandet. Det är givetvis mycket angeläget att rutinerna i de ärenden det här gäller ses över i syfte att söka förebygga varje risk för att en liknande händelse inträffar i framtiden. Verksamheten vid utlänningsroteln i Stockholms polisdistrikt kommer nu till följd av en anmälan i ämnet att granskas av justitieombudsmannen. Vid den av åklagaren ledda förundersökningen läggs betydande arbete ner på att all möjlig klarhet skall vinnas i affären. Innan denna undersökning har slutförts är jag inte beredd att ange, om det enligt min mening finns skäl att vidta ytterligare åtgärder exempelvis av det slag som avses i Lars Werners fråga.

Herr talman! Den skrivelse till regeringen som Lars Werner omnämnde är, såvitt jag på rak arm kan säga, redan behandlad av regeringen, och den har inte föranlett någon åtgärd. Om det har skett något misstag vid handläggningen så att svaret inte har kommit fram, beklagar jag det. I så fall skall det rättas till. Såvitt jag kan finna, innehåller framställningen samma saker som behandlas i Lars Werners fråga nu. Min huvudståndpunkt hänger mycket väl ihop. I första hand måste vi försöka få klarhet i vad som verkligen har förekommit. I detta hänseende kan jag hänvisa till vad rikspolischefen Romander har uttalat enligt ett pressmeddelande från rikspolisstyrelsen i februari: ”Ingen möda kommer att lämnas ospard från polisens sida för att komma till botten med den nu avslöjade affären angående olovlig underrättelseverksamhet.

Jag vill erinra om att rikspolischefen i samma pressmeddelande har understrukit att man är starkt medveten om hur betydelsefullt det är att, särskilt i ett fall som detta, redovisa utredningsresultaten med största möjliga öppenhet så snart som det kan ske utan att man skadar några rättssäkerhetsintressen.

Herr talman! Ulla Tillander har till mig ställt följande två frågor: Är regeringen beredd att ompröva frågan om assyriernas politiska status från att de hittills beviljats uppehållstillstånd av humanitära skäl till att ges status av politisk asyl? Är regeringen beredd att på det internationella planet ta initiativ för att aktualisera kravet på de mänskliga rättigheternas upprätthållande och därmed öka säkerheten för den förföljda kristna minoritet det här gäller? Mot bakgrund av de under senare tid direkt till regeringen och i massmedia framförda kraven att assyrier, framför allt från Turkiet, skall betraktas som politiska flyktingar enligt 2 § andra stycket utlänningslagen, har regeringen nyligen åter prövat denna fråga. Regeringen anser att det inte har kommit fram sådana fakta om assyriernas situation att de generellt kan betraktas som politiska flyktingar. Denna ståndpunkt utesluter givetvis inte att det i enskilda fall kan finnas så starka skäl att politiskt flyktingskap föreligger. Sverige har sedan länge krävt att respekten för de mänskliga rättigheterna upprätthålls och driver denna fråga mycket aktivt i internationella organisationer. Några ytterligare initiativ i internationella organisationer, föranledda av uppgifter om assyriernas situation i olika länder, är f. n. inte aktuella.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Tyvärr kan man inte upptäcka någon ljusning för de människor den här frågan närmast berör med ledning av det svar som har givits här. Det är ju inte första gången som frågor om de assyriska flyktingarnas behandling har ställts. De har riktats genom tidningar, genom radio och TV och genom personliga uppvaktningar. Det antyder att det är många som ställer frågorna, och Nr 104 ihärdigheten i dessa frågor ger också en antydan om att de svar som ges inte är Torsdagen den Lill yllest: 15 mars 1979 Många av frågorna är sprungna ur en förtvivlad situation, som kan synas hopplös men kanske ändå inte är det. Andra har sin rot i chockerad förvåning och upprördhet över att sådana frågor skall behöva ställas i ett land som Sverige. De svar som levererats har inte stillat denna undran; möjligen har de skapat en viss mållöshet. Man måste tyvärr med beklagande dra slutsatsen att den nuvarande regeringen har kört ordentligt fast. Vittnesmålen om den förföljelse och de lidanden som dessa människor har fått utstå är så många och dokumentationen så omfattande att man måste konstatera att regeringens inställning framstår som den obotfärdiges förhinder. De som det här gäller och som tvingas gå under jorden är inga talföra människor. De är offer för omständigheter som varken de själva eller de som förföljer dem är herrar över. De har flytt hit från en komplicerad situation som fokuserat sociala, politiska och religiösa motsättningar. Vi måste alla — också regeringen — lära oss att förföljelse kan ha många olika ansikten. Den ser inte alltid ut som i Chile eller i Sydafrika, men urmodellen eller symbolen — eller arketypen -— för all förföljelse, som vi under den senaste veckan fått en hälsosam påminnelse om, gör att man trots olikheterna märker att det är samma lidandets drag som upprepas. De som har kommit dessa människor nära inpå livet erfar en stark appell. Föratt bara nämna ett exempel: Sociala centralnämnden i Örebro har över alla partier vädjat till regeringen att inte splittra en familj. Jag anser att regeringen gör sig skyldig till en grov felbedömning på flera plan. Ett sådant här mycket debatterat ärende undgår inte att ha sitt normgivande inflytande. Frågan är om inte regeringen är i färd med att riva ned ett engagemang och en medmänsklig känsla som är omistlig och i stället ger det mest vulgära främlingshatet vatten på sin kvarn.

Herr talman! När det gäller det politiska flyktingskapet för den här gruppen har regeringen gjort samma bedömning som flyktingkommissarien i Genéve, nämligen att assyrierna som grupp inte är att betrakta som flyktingar men att det kan förekomma enskilda fall där det finns skäl för politiskt flyktingskap. Vi anser alltså att varje ärende måste bedömas för sig, och vi har också låtit en hel del av assyrierna stanna av humanitära skäl. AsSssyriernas situation i hemlandet är svår, men de rapporter som vi har tagit del av visar att det inte är enbart religiösa skäl till svårigheterna. Det är snarare ekonomiska och sociala skäl och konflikter mellan olika grupper. Alla människor i Turkiet lever i otrygghet — det är inte något speciellt för assyrierna. Ute i världen är det många, många människor som lever i stor 13 otrygghet. Vi skall försöka bedöma alla de fallen lika. Vi har varit och är överens om att vi skall ha en reglerad invandring, och jag tror att även Ulla Tillander är överens med mig om detta. Det har varit ganska många människor hos mig och talat för olika grupper eller personer. Alla som jag frågar håller med om att vi skall ha en reglerad invandring — men bara inte, säger man, för den person, den familj eller den grupp som man själv engagerar sig för eller känner för. Den reglerade invandringen är ju ingenting som vi har bestämt oss för utan vidare; det finns ju en avsikt bakom den. När det gäller internationella kontakter kan jag säga att vi samtalar med företrädare för Holland, som också har en invandring av assyrier.
Herr talman! Det är klart att man rimligen inte kan ta emot alla som söker sig hit. Men det tror jag inte heller någon menar. Självklart är de flesta införstådda med att avvisningar måste ske, och att det kan finnas sakliga skäl för dessa. Vad det gäller är konkreta problem här och nu, det rör människor som redan finns här. Vad jag gör är att ifrågasätta sakligheten i bedömningen. Det måste vara brist på både inlevelse och insikt om man inte förstår att den politiska, religiösa och sociala högspänningen i ett av världens kraftfält just nu kan slå ut i förföljelse av minoritetsgrupper. Får man inte utöva sin religion, tala sitt språk, odla sin kultur, värna om sina traditioner eller fostra sina barn utan i stället hotas och skadas fysiskt och psykiskt är det förföljelse. Det är ett faktum att andra länder i Europa erkänner assyrierna som flyktingar. Grips inte statsrådet av tvivel när det gäller den egna ståndpunkten? Människor upplever ju att assyriernas situation så starkt strider mot deras djupaste rättskänsla att de inte bara tycker till utan griper till handling när de står där inför dessa flyktingar och inte kan annat än hjälpa. Vad jag vill med min fråga är att lösa ett trefaldigt dilemma — det dilemma som dessa flyktingar hamnat i, det dilemma som deras hjälpare fullt medvetet satt sig i och inte minst det dilemma som regeringen hamnat i. Min tro är att det inom den nuvarande lagens ram går att lösa dessa problem — man kan åberopa framstående folkhjälpsexperter.
Herr talman! Andra länder accepterar assyrierna som flyktingar i enskilda fall. Det viktiga för oss när det gäller den reglerade invandringen är att de människor som kommer till oss från andra länder skall få inte bara ett jobb utan en bostad och den service som vi andra får. De skall lära sig både hemspråk och svenska. Vi avser med den reglerade invandringen att de arbeten som finns här i Sverige skall räcka till både för invandrarna och för svenskarna. Vi måste komma till rätta med de konkreta problemen, säger Ulla Tillander. Ja, vi måste komma till rätta med den illegala invandring som nu pågår, den organiserade illegala invandringen där människorna kommer med falska pass och på alla sätt försöker ta sig in i landet därför att de bestämt sig för att komma till Sverige, för i Sverige är d2t bra. Men vi vill att de som kommer hit också skall få det bra. Regeringen splittrar familjer. Det är inte regeringen som splittrar familjerna i de fall Ulla Tillander tog upp. Där var det faktiskt de som gömde undan en del av familjen som splittrade den. Vi försöker bedöma de här fallen individuellt, mot bakgrund av humanitära skäl. Vi inser att människorna har det väldigt svårt, och vi försöker göra en rättvis bedömning.

Herr talman! Jag är också medveten om de problem som statsrådet tog upp. Det är därför jag ställt min fråga om ett ingripande på det internationella planet. Jag är medveten om att den här regeringen rimligen inte kan hinna lösa hela det assyriska flyktingproblemet. Ett internationellt initiativ vore däremot inte ur vägen utan skulle åtminstone visa den goda viljan. Vad det dessutom gäller är ett antal människor som befinner sig här nu. Om regeringen omvärderade sin inställning skulle det få många positiva verkningar. Man kan inte gå under jorden i vårt land utan att många människor tar på sig stort obehag och stora risker. Det visar egentligen vilken fond av engagemang som finns och som regeringen håller på att spoliera. Jag tror att kyrkorna säkert skulle ställa upp med sina resurser av medmänsklighet. En politik som splittrar familjer och förvisar människor till ett erkänt ovisst öde, till ett land som inte ens undertecknat konventionen om de mänskliga rättigheterna, påverkar den negativa inställningen till invandrare i vårt land. Det mest vulgära främlingshatet kan lätt få vatten på sin kvarn. Regeringen bör tänka på sitt ansvar att bygga upp och inte riva ner.
Herr talman! Jag kan inte se hur internationella kontakter skall kunna hjälpa de människor som nu gömmer sig här. Det skulle betyda att de flyttade och åkte i väg från Sverige. Jag håller med Ulla Tillander om att det finns en stor risk med den situation som vi upplever just nu — att det blir ett främlingshat och att det blir grupper som står emot varandra. Man frågar sig varför en grupp skall ha fördelar framför en annan. Jag vill verkligen arbeta för att det inte uppstår sådana motsättningar mellan olika grupper. Vi har en tradition att vi skall stödja människor som kommer till vårt land. Det tycker jag att vi skall fortsätta med, och det vill regeringen arbeta för.

Herr talman! Vi kan inte ensamma lösa hela det assyriska flyktingproblemet. Där måste vi ta initiativ på det internationella planet. Men den andra delen av frågan gäller det konkreta problemet för de flyktingar som finns här i Sverige nu.
Den 17-årige kurden Ismet Kesen hotas av förpassning. Han har bott i landet drygt ett år och påbörjat gymnasiestudier i Huddinge. Det är uppenbart att det finns starka humanitära skäl att låta honom stanna. Hans fall har djupt upprört allmänheten, i synnerhet elever och lärare vid Huddinge gymnasium.
Vad det gäller är alltså att lösa det konkreta problemet här och nu för de människor som befinner sig här — inte bara att lösa frågan på det internationella planet.
Det kan med fog anföras att en förpassning skulle strida mot den allmänna rättskänslan. Vilken betydelse tillmäter regeringen humanitära skäl och sociala och kulturella förhållanden i hemlandet vid bedömning av ansökningar om uppehållstillstånd?
Vad jag gör är att jag ifrågasätter sakligheten i bedömningen av de fall som lett till utvisning.

Herr talman! Mot bakgrund av att turkiske medborgaren Ismet Kesen har meddelats förpassningsbeslut har Inga Lantz frågat mig vilken betydelse regeringen tillmäter humanitära skäl och sociala och kulturella förhållanden i hemlandet vid bedömning av ansökningar om uppehållstillstånd. Vidare har Oskar Lindkvist frågat mig om jag vill utveckla de skäl som varit bestämmande för regeringens handläggning av ärendet Ismet Kesen. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. På grund av gällande sekretessbestämmelser är jag förhindrad att redogöra för omständigheter som rör enskildas personliga förhållanden i förpassningsärenden. Jag är därför hänvisad till att besvara frågorna generellt med utgångspunkt i principerna för den reglerade invandringen. Enligt huvudprincipen för den reglerade invandringen bör alla utlänningar utom nordbor ha tillståndsfrågan ordnad före inresan i Sverige. Från denna princip finns vissa undantag. Tillstånd kan sålunda beviljas efter inresan, om sökanden är flykting eller om han har rest hit för att förena sig med familjemedlem. Även starka humanitära skäl kan i det enskilda fallet utgöra grund för tillstånd efter inresan. Allmänna sociala eller kulturella förhållanden i utlänningens hemland, fattigdom eller bristande utbildningsmöjligheter utgör inte tillräckligt starka humanitära skäl. I det enskilda fallet måste det därför finnas individuella skäl utöver de allmänna förhållandena i hemlandet. Det förhållandet att sökanden innan tillståndsfrågan har avgjorts har påbörjat skolgång i Sverige är inte tillräckligt för uppehållstillstånd.

Herr talman! Först skall jag be att få tacka för svaret. Jag har frågat Eva Winther vilken betydelse regeringen tillmäter humanitära och sociala skäl och kulturella förhållanden i hemlandet när man bedömer ansökningar om uppehållstillstånd. Frågan är föranledd av vad som hänt och händer med den 17-årige kurden Ismet Kesen. Av svaret kan jag utläsa att regeringen inte är beredd att ta humanitära hänsyn till den här 17-årige pojkens situation. Man kommer att fullfölja det beslut om förpassning som man redan har fattat. Jag tycker att det är mycket beklagligt. För det första finns det särskilda, starka, humanitära skäl för att Ismet Kesen skall få stanna. För det andra har förhållandena ändrats sedan man fattade det här beslutet: En person vill adoptera Ismet Kesen. Adoptionen har muntligen godkänts av pojkens moder; fadern ligger enligt uppgift svårt sjuk sedan en längre tid. Dessutom har pojken nu en ganska stark anknytning till Sverige, dels genom den förestående adoptionen, dels genom elever och lärare i Huddinge gymnasium. Omständigheterna har med andra ord förändrats så att det bör vara möjligt för regeringen att antingen ompröva eller upphäva förpassningsbeslutet eller åtminstone stoppa verkställigheten av beslutet till dess att adoptionen är klar. Jag är mycket besviken över att man inte har tillmätt de skäl som har anförts i det här speciella fallet så stor betydelse att man låter Ismet Kesen stanna i Sverige. Jag ifrågasätter starkt regeringens och Eva Winthers beslut.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Winther för svaret. Även om den reglerade invandringspolitiken ligger fast får vi som politiker finna oss i att vissa ärenden inte riktigt passar in i den mallen. När min fråga ställdes hade regeringen vid två skilda tillfällen sagt nej till Ismet Kesene begäran att få stanna i Sverige. Med den uppmärksamhet fallet har väckt fann jag skäl att begära en redovisning inför riksdagen. Den har vi nu fått, och det blev en repetition av gällande regler för invandringspolitiken. Det ligger någonting positivt i att landets regering ägnar svårbedömda ärenden, likt Ismet Kesens, så stor uppmärksamhet. I min fråga ligger heller ingen kritik. Jag vet av erfarenhet från andra invandrarärenden att det är svåra avgöranden som skall träffas i det enskilda fallet. I strikt protokollär mening har jag uppfattningen att ärendet Ismet Kesen har handlagts korrekt. Beslutet fyller såvitt jag kan förstå alla formella krav. Ingen kan på dessa grunder hävda att regeringen förfar eller förfarit felaktigt. Svårighetsgraden gör dessvärre risken för misstag stor vid bedömningen av enskilda ärenden. I lagens strikta mening tunna sakskäl kan vid det slutliga avgörandet mer än väl vägas upp av andra tungt vägande skäl. Det ger regeringen och i synnerhet det ansvariga statsrådet en unik ställning. Att uppnå millimeterrättvisa i dessa frågor är inte möjligt. Det finns ingen exakthet, ingen mätare på om man träffar absolut rätt i det enskilda svårbedömda ärendet. Det beror på vilken grad av medmänsklighet man väger in bland skälen eller vilken tyngd humaniteten får. Regeringens beslut i frågan, om uppehållstillstånd skall medges, skall bygga på en helhetsbedömning av det enskilda fallet. Ismet Kesen är en ung pojke i ett fftämmande land. Jag känner ganska väl till den information om sin person som Ismet Kesen lämnade vid sin första kontakt med de svenska myndigheterna. Det är inte lätt att bara ha tillgång till oerfarna rådgivare. Jag har talat med människor som på senare tid har träffat Ismet Kesen. De förmedlar bilden av en pojke, som snabbt har acklimatiserat sig i vårt land. Han är omtyckt bland lärare och elever i sin skola, vilka har gjort engagerade insatser för sin populäre unge kamrat. Jag förstår självfallet inte de former som de har valt, men jag förstår deras känslomässiga motiv. Visst, statsrådet Winther, har vi plats för Ismet Kesen i Sverige. I motsats till Inga Lantz uppfattar jag inte svaret så, att regeringen vidhåller sin tidigare ståndpunkt. Jag envisas med att utläsa att regeringen är beredd att ompröva detta ärende.

Herr talman! Inga Lantz menar att förhållandena i ärendet har ändrats så pass att det skulle föranleda ett ändrat beslut. Orsaken skulle vara frågan om adoption. Enligt rådande praxis kan vi inte godta enbart ett påstående eller en önskan om adoption. Adoptionsförfarandet måste ha inletts genom en regelrätt ansökan hos tingsrätten. Beslut i adoptionsärendet bör också vara nära förestående, eftersom behandlingen av ett sådant ärende ofta tar väldigt lång tid — ibland upp till ett år. Det vore orimligt att under så lång tid avvakta beslut i ett förpassningsärende. Förhållandena har också ändrats på grund av det personliga engagemang som finns. Det är väldigt positivt med detta personliga engagemang. Jag skulle verkligen önska att jag på något sätt kunde tillmötesgå det. Men hur går det för alla dem som inte har något personligt engagemang att stödja sig på? Dem förpassar vi i enlighet med den praxis och de regler vi har, medan vi alltså skulle göra undantag för de människor som lyckats uppväcka ett personligt engagemang eller massmedias uppmärksamhet.

Herr talman! Eftersom Oskar Lindkvist tolkar detta svar mer positivt, vill jag ställa en direkt fråga till statsrådet Winther: Är regeringen beredd att ompröva denna förpassning? För det första finns det väldigt starka humanitära skäl härför. Om denne pojke förvisas, kommer han kanske inte att utsättas för politisk förföljelse i sitt hemland, men han kommer att utsättas för förföljelse i alla fall av ekonomiska och sociala skäl. Hans situation är så dålig, och den familj som han återvänder till har förklarat att den inte önskar honom tillbaka, eftersom resurser saknas. Han återvänder alltså till en helt utblottad situation. Det finns starka humanitära skäl för att låta denne pojke stanna. För det andra har frågan om adoption kommit till sedan ärendet behandlades av regeringen. Hur långt adoptionen har avancerat vet jag inte, men den är muntligt godkänd av modern vid telefonsamtal, som har spelats in på band. Om regeringen inte vill ompröva förpassningsbeslutet, bör den åtminstone vänta med verkställigheten till dess frågan om adoption är klar. Efter vad jag har förstått är adoptionen mycket seriöst menad. Jag vädjar till regeringen att åtminstone välja det andra alternativet.
Herrtalman! Viärf. n. inte beredda att ompröva beslutet. Men nya skäl kan givetvis medge en omprövning. Inga Lantz menar att denne pojke har det svårt och kommer att drabbas av ekonomisk och social förföljelse. Jag är medveten om detta, men oändligt många människor befinner sig i just den situationen i sitt hemland.
Herr talman! Låt mig bara ställa ytterligare en fråga: Är inte adoptionen ett nytt skäl som har kommit fram under den senaste veckan? Vad skall det annars vara för nya skäl? Det skulle vara intressant att veta.
Herr talman! Handläggningen av adoptionsärendet måste gå vidare innan vi kan ta upp det som ett nytt skäl.

Herr talman! Rolf Hagel har frågat mig om det inte är befogat att regeringen mot bakgrund av Kinas intervention i Vietnam återtar sin inbjudan till Kinas vice premiärminister Geng Biao att besöka Sverige. Svaret på Rolf Hagels fråga är nej.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Av gårdagens debatt att döma är det inte särskilt lätt att få ett svar från utrikesministern, och när man får ett svar så kan det verkligen inte beskyllas för att vara mångordigt och inte särskilt argumenterande heller. Jag skall försöka att kort ge bakgrunden till frågan, om den möjligtvis är obekant. Det pågår ett krig i Vietnam, startat av Kina. Det kriget är en uppföljning av en rad händelser som ett aggressivt Kina har skapat under de senaste åren. Det började med gränsöverfall på Indien 1962 och på Sovjetunionen 1969, och därefter följde ungefär tre års gränsprovokationer mot Vietnam innan det direkta angreppet gjordes mot detta land. Mycket talar i dag för att Kina laddar upp för ett nytt krig mot Laos. I den situationen är svaret i högsta grad underligt. Vi kommunister har ingenting emot att det sker statsbesök i olika länder. Kontakter mellan länder skall byggas och byggas ut för att skapa bättre relationer mellan folken och befästa fred och avspänning. Samtal mellan statsmän kan vara viktiga när det gäller att förhindra krig. Men man måste självklart se sådana besök i deras sammanhang. Tidpunkten måste väljas mycket noga. Det måste också vara angeläget att uppmärksamma vilka handlingar de eventuella gästerna för stunden ägnar sig åt. Det torde råda relativt stor enighet i den här församlingen om att ett besök av Chiles Pinochet skulle vara mycket olämpligt. Jag tror att det råder ungefär lika stor enighet om att ett besök av Nazitysklands koryféer under deras terrorvälde hade varit olämpligt. Samma sak gäller i dag vice premiärminis ärminister att besöka Sverige tern Geng Biaos besök i vårt land. Självklart kommer ett sådant besök att utnyttjas såväl i Kina som i andra länder, och Sveriges mottagande av honom kan uppfattas som ett tyst stöd för den politik som Kina f. n. bedriver.

Herr talman! Åke Polstam har frågat mig vilka utländska flygplan som är intressanta att köpa till det svenska försvaret och hur i så fall underhållet och den tekniska översynen av dessa flygplan skall ordnas i Sverige. Åke Polstam har vidare frågat vilka merkostnader som kan beräknas uppkomma då underhåll och översyn samtidigt måste ske på Viggenflygplanen. Jag vill först påminna om att i den nyligen framlagda propositionen (1978 81-1984/85 föreligga. Därvid är det nödvändigt att inrikta anskaffningen så att den ryms inom det ekonomiska utrymme som överbefälhavaren har redovisat för anskaffning av attackoch skolflygplan inom ramen för 1977 års försvarsbeslut. Planeringen kommer också att påverkas av kostnaderna för det antal Jaktviggen som återstår att beställa. Hittills har planerats för en anskaffning av åtta jaktdivisioner och sex attackdivisioner. Jag anser att alternativ med varierande antal jaktoch attackdivisioner kan behöva övervägas för att minska kostnaderna. Även alternativ med beväpnade skolflygplan skall studeras. Som framgår av propositionen är en fortsatt egenutveckling av stridsflygplan inte möjlig på nuvarande nivå. Men jag vill understryka att svensk industri trots detta har en viktig roll att spela vid framtida anskaffning av flygplansystem till försvaret. Detta måste enligt min mening vara en utgångspunkt för det fortsatta arbetet. En anskaffning av flygplan som utgår från utländska alternativ är inte aktuell förrän i mitten av 1980-talet. Det finns därför i dag varken anledning eller möjlighet att uttala sig om en eventuell framtida anskaffning av utländska flygplan. Frågorna om underhåll och översyn går av samma skäl inte att i detalj behandla nu. Jag har i den nu framlagda propositionen om flygplansanskaffningen förutskickat en utredning om samordning av resurserna inom industrin, förvaltningen och de militära verkstäderna. Denna utredning måste självfallet behandla inte bara frågan om utveckling och produktion utan också frågan om en samordning av underhållsresurserna. Det går självfallet inte att föregripa detta utredningsarbete. Jag vill emellertid som min uppfattning framhålla att det underhåll som är nödvändigt för att flygplanen skall kunna användas på avsett sätt i vår krigsorganisation bör genomföras inom landet.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Ett beslut om ett nytt flygplan är ett försvarspolitiskt beslut, men det är också ett sysselsättningspolitiskt beslut. Detta diskuterade jag dock med industriministern redan i förrgår. Även regeringen anser att vi måste ha flygplan för det svenska försvaret. Vi skulle dock inte ha ekonomiska möjligheter att utveckla det här i landet. Det är ju tråkigt att vi inte skulle kunna göra det, när vi kunnat det under de senaste 40 åren. Detta måste innebära att vi köper planen i utlandet. Jag har då ställt frågan för att få veta vilket underlag regeringen har för sitt ställningstagande. Av svaret blir man frågande. Vilka undersökningar har man gjort när det gäller att skaffa plan utifrån? Man måste väl ändå ha tittat på detta? Vilka lämpliga plan finns att köpa? Vilka länder kan vi köpa ifrån? Vilka regler gäller från dessa länders sida? Kan ett köp från någon stormakt påverka trovärdigheten hos vår neutralitet? Vad innebär den standardisering av försvarsmateriel som pågår inom NATO — påverkar den andra vapenköp för försvaret? Hur inordnas utländska plan i vårt bassystem, vårt stridsledningssystem? Skall eventuella utländska flygplansförsäljare upprätta underhållsverkstäder i Sverige, eller skall staten ta över detta? I vår tidning Östgöta Correspondenten kunde man i går läsa att försvarsministern sagt att vi inom centern slår in öppna dörrar. Det gäller vårt beslut att satsa på planet 18:25, ett sätt att satsa på att bygga ett billigt krigsflygplan. Då ber jag försvarsministern komma ihåg att centerns beslut har fattats efter den presskommuniké som regeringen skickade ut den 23 februari och som innebar skrotning på sikt av den svenska flygplansindustrin. Inte heller har någon kontakt tagits med centerpartiet, och det vill jag beklaga. Annars kanske vi hade kunnat klara upp det här tillsammans. Men regeringen kanske har fått en återförsäkring hos socialdemokraterna att få igenom det lagda förslaget. Går det också ut på att det nya planet skall vara utländskt? Skall ÖBi sin nästa programplan föreslå ett svenskt eller ett utländskt plan? Det är ytterligare frågor som jag undrar om försvarsministern kan svara på nu.

Herr talman! Regeringens i proposition redovisade beslut i flygplansfrågan var, som torde vara uppenbart för alla, utomordentligt tungt att fatta ur många synvinklar. Något positivt med beslutet var i alla fall att ett eventuellt köp av ritningar och konstruktioner till en grundplattform för ett nytt flygplan, som vi sedan i Sverige kan utveckla och anpassa till svenska förhållanden, inte innebär att ett avgörande behöver träffas nu utan kan få anstå ytterligare några år. Under en sådan tidrymd kan nu okända, modernare alternativ bli aktuella, vilket är en klar fördel med beslutet. Handlingsfriheten bibehålls och modernare materiel kan anskaffas just genom att beslutstid I övrigt vill jag protestera mot herr Polstams beskrivning av propositionen som syftande till en skrotning av flygindustrin. Vi har framfört flera konkreta förslag på den civila sidan, och vi är ingalunda främmande för att utveckla ett skolflygplan med viss attackkapacitet. Och det alternativet, som finns föreslaget i propositionen, ligger ju rätt nära det alternativ som herr Polstams eget parti nyligen lagt fram.
Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för den positiva syn han nu gav uttryck åt, och jag är glad för att möjligheten finns att vi ändå skall kunna komma fram till det här beväpnade skolflygplanet. Jag hoppas att övervägandena under den tidsfrist som finns verkligen skall läggas till grund för detta. Jag skulle också, när jag ändå har ordet, vilja säga att vi har säkerligen stora möjligheter att vara konkurrenskraftiga i det här landet när det gäller ett nytt sådant flygplan. I FLIK-utredningen framkom ju att 65 96 av lönekostnaderna för denna flygindustri går tillbaka till vårt svenska samhälle i form av skatter och avgifter. Vi klarar de sysselsättningspolitiska kostnaderna, vi får inget utlandsberoende om vi tillverkar planet här i Sverige, vi bevarar vår egen sysselsättning i landet och vi behöver inte ta ansvar för några andra länders sysselsättning. Detta tycker jag är ganska väsentligt, även om ett sådant här plan i initialskedet skulle te sig dyrare, alltså vid beställningen. När man så småningom skall få planet levererat är det mycket möjligt att det visar sig vara betydligt billigare. Vi behöver bara se på vad det amerikanska F 16-planet, som NATO beställt, egentligen kommer att kosta och sätta dessa kostnader i förhållande till kostnaderna vid beställningen. Jag hoppas verkligen att vi skall kunna bli överens när det gäller att få ett utvecklat svenskt flygplan och att vi inte behöver skrota den svenska flygindustrin.

Herr talman! De handikappade har haft stora svårigheter på arbetsmarknaden. Också under tider med hög efterfrågan på arbetskraft finns problemen kvar. Samtidigt har emellertid de arbetsmarknadspolitiska insatserna i stor utsträckning inriktats på dem som har den svagaste ställningen på arbetsmarknaden. Dessa åtgärder har byggts ut kraftigt under 1960 och 1970-talen. Inte minst under de senaste årens svaga efterfrågan på arbetskraft har en kraftig satsning på arbetsmarknadspolitiken medverkat till att arbetslösheten kunnat hållas kvar på en internationellt sett tämligen låg nivå. Undersökningar har emellertid visat att de regionala förhållandena och förhållanden för olika grupper är starkt varierande. Så finns det t.ex. ett starkt geografiskt samband mellan förtidspensioneringar och sysselsättningsläget. Om man blir förtidspensionär eller ej är inte bara en fråga om hälsotillståndet utan också om vilka möjligheter det finns att få arbete där man bor. Under tioårsperioden 1966-1976 ökade antalet förtidspensioneringar och sjukbidrag med drygt 160 000 till nästan 300 000. Det är stora tal, och ändå är det relativt sett de lägsta i Norden. Talen kan dock enligt min mening tas som ett bra exempel på behovet av ytterligare insatser och på att dessa insatser måste göras på två olika fronter. Dels måste man söka förebygga att arbetslöshet uppstår, dels måste man på olika sätt försöka öka sysselsättningsmöjligheterna för dem som av en eller annan anledning står utanför arbetslivet. Av erfarenhet vet man att vid företagsnedläggelser eller andra driftförändringar har 10-15 96 av de arbetstagare som friställts mycket stora svårigheter att utan kraftfulla åtgärder från samhällets sida komma tillbaka till arbetsmarknaden. Den arbetsrättsliga lagstiftning som under stor politisk enighet tillskapats under 1970-talet har medverkat till att förhindra utslagning och därmed arbetslöshet. Det är helt klart att lagen om anställningsskydd, tillsammans med kraftfulla insatser inom arbetsmarknadspolitiken, har bidragit till att hålla nere antalet uppsägningar och permitteringar av bl.a. äldre och handikappade under den senaste konjunkturavmattningen. Ett flertal domar i arbetsdomstolen vittnar också om lagens betydelse som skydd för obefogade uppsägningar och avskedanden. Av stor betydelse för att i ett vidare och längre perspektiv förebygga utslagning i arbetslivet är också den nya arbetsmiljölagen. När man planerar arbetsmiljön måste man i fortsättningen beakta att människor är olika och att arbetshandikapp är vanliga. Arbetsmiljön måste därför utformas så att inte stora grupper av arbetstagare utestängs. I propositionen om åtgärder för arbetshandikappade tar vi främst sikte på att försöka öka sysselsättningsmöjligheterna för dem som står utanför arbetslivet. Den samordning av de olika resurserna för yrkesinriktad rehabilitering som föreslås i propositionen kommer enligt min mening att göra dessa resurser - mer tillgängliga och lättare att anpassa till individernas skiftande behov. Särskilt betydelsefullt är att verksamheten i framtiden inriktas mera på den reguljära arbetsmarknaden. Det bör få till följd att allt fler handikappade får möjlighet till arbete ute på den öppna arbetsmarknaden. Personalen vid de arbetsmarknadsinstitut som föreslås i propositionen skall således kunna följa med den sökande ut på arbetsplatsen och där arbeta med anpassningsåtgärder, attitydfrågor och liknande. Något förenklat skulle jag vilja påstå att det nya med arbetsmarknadssituationen är att människan och arbetsplatsen ses som en helhet. Det räcker inte med att ge yrkesinriktad rehabilitering åt de handikappade i institutionella former. En sådan rehabilitering må vara hur bra som helst. Klarar man inte anpassning till arbetsplats, arbetsuppgifter, arbetskamrater osv., när man till slut får sitt jobb, så ligger misslyckandet nära. Det är också uppenbart att svaga människor har svårt att klara av att skickas mellan olika samhällsinstitutioner, som arbetsförmedling, arbetspsykologiska institut, arbetsprövning, arbetsträning, arbetsmarknadsutbildning osv. Det är mot den bakgrunden man skall se de organisatoriska förändringar som nu föreslås. Man skulle kanske kunna våga göra påståendet att arbetsmarknadsinstituten är uttryck för en ny filosofi inom förmedlingsarbetet. ”Man måste arbeta med både människan och hennes miljö.” Inrättandet av arbetsmarknadsinstitut är således ett sätt att förbättra samhällets service till de arbetshandikappade. Talet om socialisering i samband med arbetsmarknadsinstituten är svårförståeligt. Jag vill erinra om att förändringarna för den personal som i dag arbetar inom AMU och landstingens arbetsvårdsinstitut i många avseenden blir mer genomgripande än för personalen vid de psykotekniska instituten. Utöver de allmänna insatserna för att åstadkomma en god arbetsmiljö och därmed förhindra handikapp och utslagning måste konkreta åtgärder vidtas för att anpassa arbetsplatsen till den enskilde handikappade. I propositionen föreslås därför mycket kraftiga förbättringar av de arbetsmarknadspolitiska stöd som finns för att förbättra och anpassa arbetsplatsen efter den handikappades behov och förutsättningar. Bidragen till arbetshjälpmedel åt svårt handikappade fördubblas. För särskilda anordningar på arbetsplatsen föreslås att stöd skall kunna utgå med upp till 50000 kr. för varje arbetshandikappad. De som ändå inte kan få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden måste tillförsäkras meningsfullt arbete på annat sätt. I propositionen om åtgärder för arbetshandikappade föreslås en reformering av den halvskyddade sysselsättningen och arkivarbetet. De som i dag är anställda i arkivarbete kommer i den framtida anställningen med lönebidrag att få samma anställningstrygghet och samma arbetsvillkor som nu gäller för övriga arbetstagare. Nu har AMS och arbetsplatsen ett delat arbetsgivaransvar genom att AMS fastställer och betalar ut löner, medan man på arbetsplatsen svarar för arbetsledning och tillsyn. I fortsättningen skall man på arbetsplatsen ha det odelade arbetsgivaransvaret för den som har anställning med lönebidrag, som den nya anställningsformen föreslås bli kallad. Förslagen i propositionen om åtgärder för arbetshandikappade täcker således ett brett fält av åtgärder. Det gäller arbetsförberedande insatser för rehabilitering och vägledning inför arbetsoch yrkesval, och det gäller, som jag nämnt, olika insatser för att anpassa arbetsmiljö och arbetsuppgifter samt åtgärder för dem som inte kan få arbete på reguljära villkor. Tilläggas kan att riksdagen redan har beslutat om en ny organisation för skyddad sysselsättning, och den har nyligen förelagts förslag till finansiering m.m. av denna verksamhet. Sysselsättningsutredningen behandlade främjandelagen relativt ingående. Man konstaterade att det f. n. inte finns någonting som tyder på att lagen skulle behöva ändras. I stället konstaterade man att det gällde att hitta former för att tillämpa den redan existerande lagen. Jag understryker i propositionen att lagen självfallet måste användas på ett mer kraftfullt och målmedvetet sätt, om vi skall kunna öka de handikappades möjligheter på arbetsmarknaden. Det är en angelägen uppgift för AMS att ta tag i problemen och försöka få fram praktiska regler och rutiner som gör det möjligt att använda lagen i förmedlingssyfte. Som jag nämnt i propositionen vet jag att man inom AMS är av samma uppfattning och att man arbetar med de här frågorna. Jag vet också att handikapporganisationerna följer detta arbete med stort intresse. Även om det inte finns något som för dagen talar för att främjandelagen skulle behöva ändras, vill jag påpeka att den särskilda kommitté som nu ser över lagen om anställningsskydd också har möjlighet att se över främjandelagen. Det måste emellertid framhållas att främjandelagen bara är ett bland flera medel att hjälpa arbetshandikappade. Lagstiftningen måste således användas i kombination med arbetsmarknadspolitiska medel av typ arbetsbiträde, anpassning av arbetsplatser, anställning med lönebidrag, osv. Ett effektivt utnyttjande av resurserna kräver också att arbetsmarknadsverket får en god verksamhetsplanering. Därigenom kan förmedlingskontorens erfarenheter och kunskaper om de lokala förhållandena och om bl.a. företagens rekryteringspolitik utnyttjas. Arbetsförmedlingen är också den instans som är bäst skickad att informera företagen om de arbetskraftsresurser som finns liksom om olika åtgärder som kan vidtas för att underlätta för de arbetssökande att klara jobben. Distriktsarbetsnämnden bör i dessa sammanhang vara en viktig instans för samråd och för planering av åtgärder. När det gäller personalresurser vill jag framhålla att AMS under 1970-talet har erhållit ca 1 800 nya tjänster. Detta innebär i genomsnitt ca 200 nya tjänster varje år. För nästa budgetår har regeringen föreslagit medel motsvarande 350 nya tjänster, vilket är väsentligt mera än den genomsnittliga personalökningen under 1970-talet och det högsta antalet tjänster arbetsmarknadsverket någonsin fått på ett år. Huvuddelen av ökningen förutsätts komma den egentliga platsförmedlingen till godo, i synnerhet för handikap Under innevarande budgetår har AMS anställt 600 aspiranter, som börjat sin tjänstgöring vid årsskiftet 1978-1979. Utbildningen är ettårig och sker till stor del ute på arbetsförmedlingarna. Dessa personella förstärkningar innebär att utbyggnaden av arbetsförmedlingen kan ske i ökad takt. De förslag som framläggs i handikappropositionen innebär i sig inte någon helhetslösning på de handikappades problem på arbetsmarknaden. För att vi skall kunna få detta krävs en rad andra faktorer. En viktig förutsättning för att handikappade skall kunna få arbete är att vi också fortsättningsvis skall kunna skapa fler jobb totalt sett i samhället. Efterfrågan på arbetskraft har åter börjat öka. De lediganmälda platserna är nu betydligt fler än de var för ett år sedan. De förstärkta insatserna för arbetshandikappade föreslås träda i kraft redan från den 1 juli 1979. Det bör innebära att de kan användas i det nu förbättrade efterfrågeläget, så att arbetshandikappade sökande kan få sin del av de nya arbeten som lediganmäls. Jag vill också peka på att systemet med allmän platsanmälan nu föreslås bli genomfört i hela landet. Det kommer att innebära att förmedlingarna får bättre kännedom om de lediga jobben och större möjligheter att slussa in bl.a. arbetshandikappade i arbetslivet. Som framhålls i propositionen är det viktigt att platsinformationen är så utformad att sökande med arbetshandikapp får för dem relevant information om arbetsmiljö och arbetsförutsättningar, så att förmedlingen, i de fall detta behövs, kan gå in med anpassningsåtgärder. Men om vi skall komma ytterligare en bit närmare målet arbete åt alla krävs att alla goda krafter samverkar för detta. Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar och i högre grad än f. n. anpassa sin rekryteringspolitik till de arbetssökandes förutsättningar. Man kan inte i längden ensidigt fråga efter välutbildad manlig arbetskraft med yrkeserfarenhet när flertalet arbetslösa är lågutbildade ungdomar, kvinnor och arbetshandikappade. Genom olika arbetsmarknadspolitiska insatser kan de sökande få bättre utbildning och bättre förutsättningar i övrigt att klara jobben. Men sedan måste arbetsplatserna själva svara för sin del genom att ge dem chansen att visa vad de kan. De fackliga organisationerna har ställt upp helhjärtat bakom handikapporganisationernas krav på insatser för att ge arbete åt de arbetshandikappade. Genom det inflytande i företagens personalpolitik som rätten till medbestämmande ger de fackliga organisationerna kan dessa göra mycket för att öka de arbetshandikappades möjligheter att komma ut i arbetslivet. Facket gör redan i dag ett betydelsefullt arbete för att förebygga utslagning bland redan anställda. Jag konstaterar med tillfredsställelse att man också vill solidarisera sig med dem som står utanför arbetslivet. När propositionen presenterades uttalade man på vissa håll en stark besvikelse. Handikapporganisationerna ansåg förslagen otillräckliga, och de fick stöd från LO och TCO. Man hade uppenbarligen väntat sig mycket mera — något som i ett slag radikalt förändrade de arbetshandikappades situation på arbetsmarknaden. Men i verkligheten finns det ju sällan sådana mirakelmediciner. Propositionens kritiker menade att sysselsättningsutredningens intentioner inte hade kommit till uttryck i propositionen. Jag vill för min del, herr talman, emellertid gärna deklarera att sysselsättningsutredningen i vissa avseenden skilt sig från vanliga statliga utredningar. Detta gäller inte bara storleken på utredningsuppdraget utan också sättet att arbeta. Vanligtvis lämnar statliga utredningar i sina betänkanden relativt detaljrika förslag till hur olika frågor skall lösas. Regeringen kan sedan efter remissomgång skriva proposition på frågan. Sysselsättningsutredningen har däremot kommit med en rad förslag till åtgärder för arbetshandikappade men inte alltid närmare berört formerna för deras genomförande. Detta har medfört att ganska många frågor måste utredas vidare. Som exempel kan nämnas de viktiga frågorna om vilande pension, möjligheter till pensionsutfyllnad och ett ökat ansvarstagande från statliga arbetsgivare m.m. I vissa andra frågor — som exempelvis gällt redan befintliga arbetsmarknadspolitiska stödformer — har utredningen arbetat mycket konkret och föreslagit uppräkningar i enlighet med önskemål som AMS tidigare fört fram i sina anslagsframställningar. Det som är utredningens främsta förtjänst vad gäller förslagen om åtgärder för arbetshandikappade är att man redovisat de arbetshandikappades situation på arbetsmarknaden på ett mycket åskådligt sätt och att man kraftfullt och energiskt hävdat de värderingar som måste gälla för samhällets strävanden att integrera de arbetshandikappade i arbetslivet. För att komma vidare i dessa strävanden måste man, som jag ser det, arbeta träget och envetet på alla fronter. Det är min bestämda uppfattning att de förslag som läggs fram i propositionen om åtgärder för arbetshandikappade är ett stort steg på vägen mot målet arbete åt alla, genom bredden på insatserna och genom de genomgripande reformer som föreslås för den yrkesinriktade rehabiliteringen och för det skyddade arbetet. Nu gäller det att föra ut dessa reformer och se till att de nya instrumenten kommer de arbetshandikappade till godo.

Herr talman! När vi i dag skall behandla frågan om åtgärder för handikappade kommer plötsligt några rader av Nils Ferlin i mitt minne: Du har tappat ditt ord och din papperslapp, du barfotabarn i livet. Så sitter du åter på handlarns trapp och gråter så övergivet. Vad var det för ord — var det långt eller kort, var det väl eller illa skrivet?

I dag är siffran lägre än någonsin sedan arbetsvårdsstatistiken infördes. Vi har genom en snabb teknisk och strukturell omvandling av vårt näringsliv lagt grunden till den ekonomiska utveckling som gett oss höjd materiell standard och social välfärd. Men skall vi kunna gå vidare, måste vi angripa orsakerna till att vi mitt i detta samhälle upplever att vissa grupper får det allt svårare att komma in på arbetsmarknaden.

Det är mot bakgrund av dessa förhållanden man skall se de socialdemokratiska motionerna på olika delområden, t.ex. näringspolitiken, socialpolitiken, arbetsmarknadspolitiken, utbildningspolitiken m.fl. områden. Alla dessa motioner avser att stärka de svagast ställda gruppernas ställning i vårt samhälle, dvs. de som Nils Ferlin kallar barfotabarn och som vi föser bort från arbetsgemenskapen eller aldrig ger en chans att komma in i arbetslivet. Att skapa ett samhälle där alla kan få ett arbete och uppleva den tillfredsställelse som arbetsgemenskap ger måste vara politikernas huvuduppgift. Denna grunduppfattning är den röda tråden i den socialdemokratiska motionen och i våra reservationer med anledning av propositionen resp. utskottsbetänkandet. Det var också syftet med sysselsättningsutredningens förslag i betänkandet Arbete åt handikappade. De förslag som fördes fram i detta betänkande fick, som Rolf Wirtén här redan konstaterat, ett positivt mottagande av de flesta remissinstanserna, bl.a. av LO, TCO och samtliga handikapporganisationer. De såg sysselsättningsutredningens förslag som ett stort steg framåt för att förverkliga ett samhälle, där även de som vi i dagligt tal kallar handikappade skulle få rätten till arbete. Tyvärr, herr arbetsmarknadsminister, fullföljde icke regeringen förslagen när den skrev proposition nr 73 utan prutade ner ambitionsnivån på väsentliga punkter. Det är riktigt att de fackliga organisationerna ställer upp, men tyvärr måste man konstatera att varken regeringen eller den borgerliga majoriteten i arbetsmarknadsutskottet gör det. I den socialdemokratiska motionen följde vi i stort upp sysselsättningsutredningens förslag. Under utskottsbehandlingen kunde vi med glädje konstatera att ett enhälligt utskott på ett par punkter ställt sig bakom våra förslag. Det gäller förslaget om försök med fadderverksamhet för ungdomar som stöd vid introduktionen på arbetsplatsen och något som vi kanske anser särskilt viktigt, nämligen försöksverksamhet bland unga förtidspensionärer med inriktning på att försöka ge dem ett arbete, där de kan få delaktighet i gemenskapen på en arbetsplats. Vår uppfattning är att samhället icke har haft de resurser som behövs för att i första hand pröva möjligheten till arbete i stället för förtidspensionering. På dessa punkter har vi fått våra krav tillstyrkta, och det är vi tacksamma för. Men på alla övriga punkter har våra förslag avstyrkts av den borgerliga majoriteten i utskottet. Detta har lett till att vi vid utskottsbetänkandet fått foga fyra reservationer, som erhållit numren 1,3, 4 och 5. Jag vill yrka bifall till och även något närmare motivera dessa reservationer. I reservationen 1 tar vi upp de allmänna riktlinjerna för politiken. Vi konstaterar att det i propositionen läggs fram betydelsefulla förslag — Rolf Wirtén har här redogjort för dessa — till åtgärder för att förbättra de arbetshandikappades situation men att dessa åtgärder behöver kompletteras på vissa områden. Vi anser det särskilt anmärkningsvärt att det icke i propositionen anvisas sådana personalförstärkningar som måste till, om arbetsmarknadsverket skall kunna leva upp till de krav som nu ställs på verket när det gäller åtgärder för handikappade. Kravet på medelstilldelning och antalet tjänster kommer upp i samband med behandlingen av det betänkande från arbetsmarknadsutskottet som skall behandlas i nästa vecka. Låt mig dock säga att man löser icke dessa problem med vackra ord. Vill man nå resultat måste också de personella resurserna byggas ut med arbetsförmedlare som har tid och ork att verkligen ägna sig åt problemen. Vad hjälper det, herr arbetsmarknadsminister, att stå och exercera med siffror som 1 800 och 350, utan att tala om alla de ökade arbetsuppgifter som arbetsförmedlingarna och AMS har fått? Ta bara anpassningsgrupperna. Var vi än reser i vårt land och träffar arbetsförmedlare så säger de: Vi har icke tid och resurser för att ägna oss åt anpassningsgrupperna och de handikappades problem. Därför måste samhället ge dem resurser för att klara denna viktiga del i deras arbete. Jag har redan sagt att detta —om vi skall lösa dessa problem — också innebär att vi icke får tillåta en okontrollerad ekonomisk och teknisk utveckling, där marknadskrafterna är av avgörande betydelse, att styra vårt samhälle. Jag vill ännu en gång understryka detta. I reservationen 1 vill vi att detta skall ges regeringen till känna. I reservationen 3 tar vi upp tre väsentliga punkter i en effektiv handikapppolitik. Den första gäller arbetsförmedlingarnas möjligheter till överblick och åtgärdsplanering. Vi vill att varje förmedlingskontor skall ha god överblick överalternativa åtgärder för att skaffa fram lämpliga arbeten efter vars och ens förmåga. 2 För det andra vill vi att lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder — främjandelagen — skall komma till effektivt utnyttjande i förmedlingsarbetet. Sysselsättningsutredningen konstaterade att främjandelagens tvingande bestämmelse knappast tillämpats. Vi kan göra samma konstaterande och anser därför att främjandelagen skall kompletteras med tillämpningsföreskrifter om arbetsgivarens ansvar för sysselsättning av handikappade. Vi anser att främjandelagen skall vara ett komplement till lagen om anställningsskydd genom att hävda de intressen som finns för att även äldre och handikappade skall kunna få ett arbete. Rolf Wirtén framhåller här att han i propositionen understryker att främjandelagen självfallet skall komma till användning. Men vad vi kräver är föreskrifter som talar om hur denna lag skall tillämpas. Vi vill att, sedan föreskrifter utarbetats, vissa länsarbetsnämnder på försök tilldelas särskild personal med uppgift att arbeta för en effektiv tillämpning av lagen. Man bör också belysa företagens personalpolitik — Rolf Wirtén säger att arbetsgivarna och företagarna här har ett ansvar — och ställa den i relation till de krav som kan resas enligt lag och enligt de föreskrifter som vi anser måste utarbetas. Vi har inte på allvar diskuterat kvotering inom den svenska arbetsmarknadspolitiken när det gäller de handikappades möjligheter. Däremot har vi kvotering när det gäller könsojämlikheter, nämligen regeln 60:40. Om främjandelagen inte tas i bruk, är jag övertygad om att vi snart måste ta upp denna fråga. Jag förstår inte att arbetsmarknadsministern och utskottets borgerliga ledamöter skall vara så rädda för att använda en lag som de själva varit med om att godkänna. Om de inte vill göra det, är deras tal bara en läpparnas bekännelse till en effektiv arbetsmarknadspolitik. Vi konstaterar även i denna reservation att särskilda personalresurser erfordras för att nå syftet med målsättningen arbete åt handikappade. I reservationen 4 kräver vi att riksdagen skall begära ett lagförslag till en ny förtroendemannalag, i huvudsak överensstämmande med de principer som centrala fackliga organisationer förordat. Bakgrunden skall jag inte gå närmare in på. Vi har blivit lovade en proposition, men den är lagd åt sidan. Bakgrunden till den här reservationen är en motion från vänsterpartiet kommunisterna, som kräver mera tid för de fackliga representanterna i anpassningsgrupperna. Vi vidgar nu detta krav till att gälla allt fackligt arbete. Detta har sin stora betydelse på det område som vi diskuterar i dag men även på andra områden, när det gäller arbetsmiljö o. d., som också är betydelsefulla för de arbetshandikappade. I reservationen 5 tar vi upp frågan om vidgade möjligheter för handikappade att få tillgång till bil. Två gånger har riksdagen begärt att regeringen skulle lägga fram förslag i denna fråga. Trepartiregeringen gjorde ingenting och den nuvarande regeringen har inte mer än börjat förberedelsearbetet för att få i gång utredningsarbetet. Vi anser inte att vi kan acceptera att regeringen hanterar bestämda viljeyttringar från riksdagen på detta sätt. Vi kräver nu att förslag skall framläggas senast i 1980 års budgetproposition, ett krav som verkligen är berättigat när regeringen så länge har förhalat en så viktig fråga. Till slut, herr talman, vill jag läsa upp några rader ur ett brev som vi fått från De handikappades centralorganisation. Där skriver de följande: ”I ett par reservationer till utskottets betänkande återfinns förslag som HCK tillmäter mycket stor betydelse.

Du kan med Din röst visa att Du solidariserar Dig med de krav en samlad handikapprörelse framför.” Jag instämmer i att du, enskilda riksdagsledamot från de borgerliga partierna i dag har möjlighet att visa att vi vill förbättra en proposition som i och för sig innehåller viktiga förslag men som på vissa punkter måste kompletteras. Vi vill ge de handikappade rättvisa i vårt samhälle. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de socialdemokratiska motionerna.

Herr talman! Målsättningen för sysselsättningspolitiken bör enligt centerns mening vara att skapa arbete åt alla. Därför bör var och en ges möjlighet att efter förmåga deltaga i arbetslivet. Vi måste öka ambitionerna att ge dem som är arbetshandikappade arbete. För de allra flesta människor ger arbetet möjlighet till gemenskap och självförverkligande. Detta upplevs som en omistlig del av livskvaliteten. Möjligheterna att bereda arbetshandikappade sysselsättning är till stor del avhängiga av den allmänna sysselsättningsutvecklingen. Ett livskraftigt och expansivt näringsliv, som skapar tillväxt och ger resurser för en utbyggnad av den offentliga sektorn, är en förutsättning för att vi skall kunna öka den totala sysselsättningen och ge fler arbetshandikappade arbete. Det krävs omfattande insatser av samhället för att förhindra utslagning och för att kunna förbättra de arbetshandikappades sysselsättningsmöjligheter. Alla skall ha rätt till någon form av sysselsättning. Det finns klart negativa drag när det gäller utvecklingen av de arbetshandikappades möjligheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Knappt 10 96 av de arbetshandikappade som söker arbete på arbetsförmedlingarna får arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Undersökningar tyder på att många arbetshandikappade har mycket stora svårigheter att få ett arbete. Därav har följt att förtidspensioneringen ökat starkt, framför allt i åldrarna över 50 år. De förslag som regeringen har presenterat i proposition 1978/79:73 ansluter i mycket stor utsträckning till de förslag som sysselsättningsutredningen presenterade i sitt delbetänkande Arbete åt handikappade. Förslagen är ett stort steg i rätt riktning för att förbättra situationen för de handikappade. I vår motion nr 2053 har vi framfört vissa förslag till förbättringar i förhållande till regeringens förslag. På vissa punkter har utskottet ställt sig bakom våra krav, och detta hälsar vi naturligtvis med största tillfredsställelse. I motionen har vi, i enlighet med sysselsättningsutredningens förslag, framfört kravet på en fortsatt försöksverksamhet med s.k. faddersystem. Detta innebär att en handledare/fadder, som bistår en handikappad både under arbete och fritid, skall erhålla viss ersättning från staten. Detta bidrag måste ses som en uppmuntran från samhällets sida och en ersättning för vissa kostnader som kan följa med fadderskapet. Utskottet har ställt sig bakom detta förslag. Vårt krav att gravt handikappade skall ha möjlighet att få sin utbildningstid i företagen förlängd från sex månader till tolv månader har också bifallits av utskottet. Detta kommer säkerligen att underlätta de handikappades möjligheter att erhålla fast anställning. Sysselsättningsutredningen hade föreslagit att försöksverksamheten med förhöjt bidrag till halvskyddad sysselsättning även skulle omfatta yngre förtidspensionärer. Detta förslag har följts upp i vår motion nr 2053 och i reservation nr 6. Vi anser nämligen att det förhöjda bidraget till halvskyddad sysselsättning för ungdomar är motiverat med tanke på de ökade möjligheter som då kommer att beredas ungdomar med svåra handikapp att delta i arbetslivet och där göra en produktiv insats. Att förhöjda bidrag kan utgå till dessa människor bör med stor säkerhet leda till att man undviker en förtidspensionering från tidig ålder. Sett från den enskildes synpunkt måste det vara betydligt mera tillfredsställande att han kan utföra en insats i arbetslivet och slippa bli förtidspensionerad. Samhällets kostnad för dessa insatser är blygsam i förhållande till förtidspensioneringskostnaden. Propositionen har föreslagit en sammanföring av arkivarbetsformen med det halvskyddade arbetet till anställning med lönebidrag. Vi ställer oss helt bakom detta men önskar några justeringar i förhållande till regeringens förslag. I propositionen föreslås att lönebidrag skall kunna utgå för anställning av handikappade med 90 96 till bl.a. allmännyttiga organisationer. Dessa organisationer har i dag för anställning av arkivarbetare ett bidrag med 100 96. Eftersom många av dessa organisationer har en svag ekonomi anser vi det nödvändigt att dessa organisationer även i fortsättningen erhåller en hundraprocentig kostnadstäckning. Liknande synpunkter har under remissarbetet bl.a. framförts från LO-håll. Skulle utskottets förslag vinna gehör föreligger det stor risk för att många allmännyttiga organisationer, till följd av en svag ekonomi, inte klarar av sin del av lönekostnaden. Följden blir att en del arbetshandikappade mister sina möjligheter till meningsfull sysselsättning. Därför är det enligt centerpartiet viktigt att allmännyttiga organisationer även i fortsättningen ges ekonomiska möjligheter att erbjuda lämpliga arbetsplatser för arbetshandikappade. Kulturutskottet har på den här punkten avgivit ett positivt yttrande till arbetsmarknadsutskottet, och vi är från vår sida förvånade över att vi inte fått gehör för vår uppfattning i den här frågan. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 8. I det aktuella betänkandet behandlas också frågan om näringshjälp. Denna är ett viktigt komplement till andra stödformer för att ge handikappade ett arbete. I glesbygder, där andra hjälpformer ofta kan vara svåra att använda, är näringshjälpen ibland enda möjliga vägen att lösa en handikappads sysselsättningssituation. Enligt vår uppfattning bör näringshjälpen vara en stödform jämställd med andra. Regeringens förslag innebär en höjning i förhållande till de belopp som i dag utgår. Enligt vår mening är emellertid inte höjningen tillräcklig. Därför föreslår vi att näringshjälp skall kunna beviljas i form av bidrag eller räntefritt lån med upp till 25 000 kr. och i form av kompletterande räntebärande lån med upp till 75 000 kr. En höjning av bidragen till den nivå vi föreslagit skulle innebära ett verkningsfullt alternativ vid lösandet av sysselsättningsproblem för handikappade och därmed jämförliga grupper med svårigheter på arbetsmarknaden. Det finns naturligt visanledningatt påminna om att bidragsoch lånebeloppen under det senaste decenniet höjts i blygsam takt, medan kostnaderna för att etablera en rörelse har skjutit i höjden. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 10. Slutligen, herr talman, tar utskottet upp vissa organisatoriska frågor. I vår motion nr 2053 har vi aktualiserat frågan om en parlamentarisk utredning av arbetsmarknadsverkets organisation med tanke på dess förändrade arbetsuppgifter. Utskottet ställer sig bakom vårt krav så till vida att man understryker att det på längre sikt finns skäl för en mer ingående, parlamentarisk utredning om arbetsmarknadsverkets organisation och arbetsformer. Utredningsarbetet bör närmare övervägas när sysselsättningsutredningen har slutfört sitt arbete och remissyttrandena har bearbetats. Utredningsarbetet bör enligt vår uppfattning bedrivas med skyndsamhet för att ge ett snabbt resultat. Under årens lopp har nya arbetsuppgifter allt efter hand pålagts arbetsmarknadsverket, och kraven på nya tjänster från AMS sida har varit påfallande. I viss utsträckning har dessa krav blivit tillgodosedda. Så har även skett vid årets budgetbehandling. Detta personaltillskott kommer att behandlas närmare när riksdagen tar ställning till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 21. Med det anförda får jag yrka bifall till reservationerna nr 6, 8, 10 och 11. Skulle reservation nr 8 falla i kontrapropositionsvoteringen får jag som andrahandsalternativ yrka bifall till reservation nr 9 och i övrigt till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Om målet ”arbete åt alla” råder enighet. Politisk enighet råder också om den beskrivning av de handikappades situation som redovisades i sysselsättningsutredningens delbetänkande ”Arbete åt handikappade”. Utredningens analys av det faktiska läget, vilken utgjort grund för propositionens förslag, är förtjänstfull. Däremot saknar man i utredningsmajoritetens skrivning en insikt om att de handikappades svårigheter är en del av hela den ekonomiska situationen, dvs. att en allmänt sysselsättningsskapande politik är det effektivaste medlet att förbättra också de handikappades möjligheter att få ett meningsfullt och produktivt arbete. Låt mig, herr talman, ändå slå fast att det råder allmän politisk enighet om att de handikappade måste ägnas speciell uppmärksamhet och så långt som möjligt ges samma levnadsbetingelser som andra medborgare. Från moderata samlingspartiets sida hälsar vi propositionens allmänna förslag med tillfredsställelse — även om jag, som jag strax skall komma till, anser att de föreslagna stimulansåtgärderna är otillräckliga. Vi är angelägna om att medverka till åtgärder på arbetsmarknaden och på många andra områden som kan underlätta de handikappades livsföring. Vad gäller huvudfrågan — hur man skall få företag, kommunala och statliga organ och andra arbetsgivare mer intresserade av att anställa handikappade personer — vänder vi oss mot sådana förslag som framförs i den pågående politiska debatten som går ut på att man vill ha en skärpt lagstiftning. Främjandelagen ger redan i sin nuvarande utformning möjlighet att tillämpa tvångsförmedling och kvotering, om de handikappades arbetsplacering inte kan lösas på annat sätt. De aktuella paragraferna har emellertid inte tillämpats under de år som lagen varit i kraft. Det kan betyda att lagen inte har någon större uppgift att fylla i den aktiva demokratiseringsprocess som pågår inom dagens arbetsliv. En skärpning skulle rent av — liksom än mer stelbenta tillämpningsföreskrifter, som socialdemokraterna förefaller plädera för i sin reservation nr 3 — kunna försvåra anpassningsgruppernas utveckling till samhällets viktigaste rehabiliteringsinstrument. Vi delar regeringens och sysselsättningsutredningens uppfattning att arbetsplacering av personer som eljest skulle ha varit arbetslösa eller förtidspensionerade ofta är lönsam för samhället. Vi moderater har därför föreslagit att man möjliggör en rejäl höjning av bidragen till arbetsplacering av handikappade utöver vad som har föreslagits i propositionen. Vi är övertygade om att det behövs större resurser för att bl.a. undanröja hinder i arbetsmiljön för arbetsplacering av handikappade. Sådana åtgärder innebär dessutom att man förbättrar de handikappades arbetssituation. Även den uteblivna tillämpningen av främjandelagen bekräftar vår uppfattning att ökade stimulansåtgärder är att föredra framför åtgärder som syftar till tvångsingripanden mot arbetsgivarna. I reservation nr 2 föreslår vi att regeringen i särskild ordning skall utreda förutsättningarna för att skapa ett samhällsekonomiskt utrymme för en ytterligare höjning av bidragen till de handikappades arbetsplacering genom transfereringar av medel från socialförsäkringssystemet. I samma reservation stöder vi vårt motionskrav på en utbyggd företagshälsovård, där vi begär en tyngdpunktsförskjutning i verksamheten mot förebyggande åtgärder. För att möjliggöra en sådan utveckling bör riksdagen enligt vår mening fatta principbeslut om att ersättning från riksförsäkringsverket till företagshälsovård även skall omfatta förebyggande hälsovård och rehabiliteringsåtgärder. I anslutning härtill föreslår vi att riksdagen skall uttala att statliga arbetsgivare skall öka rekryteringen av personer med arbetshandikapp. Staten har själv eller utövar i egenskap av ägare till statliga företag ett eget arbetsgivaransvar. Ett sådant uttalande till stöd för anpassningsverksamheten inom statsförvaltningen, liksom till stöd för ansträngningar att undanröja hinder i arbetsmiljön för anställning av handikappade, bör enligt vår mening utgöra en vägledning för alla berörda på arbetsmarknaden samt understryka syftet med de ökade stimulansåtgärder som vi föreslagit skall vidtas. I enlighet med denna principiella syn anser vi att regeringens förslag om det framtida lönebidraget till allmännyttiga organisationer bör förbättras på en punkt. Med anledning av vad kulturutskottet anfört i sitt yttrande om de svårigheter som kan väntas uppstå för länsmuseerna vid en övergång till den nya stödformen, anser vi att länsrauseerna bör ha möjlighet till högre Med bibehållen arkivarbetarstyrka kan inte museistiftelserna kompensera inkomstbortfallet. Flertalet museer,t.ex. i Kalmar län, Västerbottens län och Skaraborgs län, är beroende av arkivarbetarna som i många fall utgör bortåt halva personalstyrkan. I reservation nr 9 förordar vi på denna punkt att man följer sysselsättningsutredningens förslag, nämligen att ett 100-procentigt bidrag skall utgå så länge som berörda arkivarbetare fullgör aktuella arbetsuppgifter. I propositionen föreslås inrättandet av nya arbetsmarknadsinstitut. Till dessa skall den arbetsprövningsoch arbetsträningsverksamhet, som nu bedrivs vid landstingsoch primärkommunala arbetsvårdsinstitut föras. De nya instituten skall även svara för de OT och ALU-kurser som nu är förlagda till AMU-centra. I detta sammanhang förordas att de arbetspsykologiska konsultinsatserna skall inordnas i de nya instituten. Denna verksamhet utövas i dag av nio fristående företag med ca 300 anställda vid ca 40 lokalkontor. Den helt dominerande uppdragsgivaren är arbetsmarknadsverket. Under lång tid har verksamheten fortgått utan några anmärkningar. I ett remissvar över YR-utredningen intygade AMS att man fått en fullgod service, och verket deklarerade att verksamheten bör genomföras på oförändrat sätt. Även de underställda länsarbetsnämnderna framhöll, att ”det systematiskt utvecklade samspelet” fungerar väl. Men nu har regeringen föreslagit att verksamheten skall föras över till staten. Därmed skapar regeringen ett nytt offentligt monopol, i varje fall förutsättningar för det, genom att stänga marknaden på detta område för ett antal småföretag. Följdverkningarna leder otvivelaktigt till att de fristående företagen tvingas upphöra. I reservation nr 7 avvisar vi reservanter förslaget om ett statligt övertagande av de uppgifter som nu förekommer vid de från staten fristående arbetspsykologiska instituten. Även i framtiden bör där så är möjligt — och det är det i detta fall — fristående konsulter anlitas i stället för en ytterligare utbyggd statlig verksamhet. Det är anmärkningsvärt att det inte har redovisats hur de drabbade företagen skall kompenseras för bortfallet av sin huvudsakliga verksamhet. Vad som skall hända med privata investeringar, vilka byggt på nuvarande förutsättningar, redovisas inte. Det finns däremot anledning befara att åtgärderna leder till ökade kostnader för staten. Blir verksamheten billigare och effektivare genom att den inlemmas i den stora AMS-byråkratin? Vi har mot bakgrund av erfarenhet från andra former av statlig företagsamhet svårt att tro det. Det förefaller äventyrligt i nuvarande kostnadssituation att experimentera med nya och oprövade organisationsformer. Frågan om socialisering av de privata arbetspsykologiska instituten har tidigare tagits upp, t.ex. vid den socialdemokratiska partikongressen 1975. Att folkpartiregeringen nu expedierar ett förslag som de facto leder till socialisering av privata företag, är högst anmärkningsvärt. Tesen om ”sociala reformer utan socialism” rimmar verkligen illa med det framlagda förslaget. Detsamma gäller förslagets överensstämmelse med viljeinriktningen i direktiven till monopolutredningen. Enligt budgetminister Mundebo skall professor Gustaf Lindencrona utreda förutsättningarna för att minska antalet offentliga monopol. I ett delbetänkande har utredningen redan föreslagit avveckling av en rad statliga monopol på leveranser till staten. Mot denna bakgrund förefaller det minst sagt egendomligt att samma regering skapar förutsättningar för ett nytt statligt monopol. Monopolutredningen får tydligen permanentas. Arbetsuppgifter kommer uppenbarligen inte att saknas. Det är dessutom ytterst anmärkningsvärt att arbetsmarknadsverket redan påbörjat utredningar och vidtagit åtgärder för inrättandet av dessa arbetsmarknadsinstitut, innan riksdagen fattat sitt beslut. Varför vill inte berörda myndigheter invänta riksdagsbeslutet, innan man går i författning om en rad förberedande åtgärder. Mycket arbete och stora kostnader har redan lagts ner, trots att ett riksdagsbeslut inte föreligger. Den växande principlösheten vad gäller upphandlingsfrågor är mycket oroande, eftersom de serviceföretag som drabbas utgör en vital del både ekonomiskt och sysselsättningsmässigt av den växande servicebranschen inom svenskt näringsliv. När statskontoret yttrade sig över YR-utredningen, menade man att tiden ännu icke var mogen för att inrätta statliga psykologtjänster, och därför bör viss service även i fortsättningen köpas utifrån. Till bilden hör att de berörda företagen och den direkt berörda personalen icke uttryckt några önskemål om ett statligt övertagande. De har inte heller beretts någon representation i de utredningar som föregått förslaget. Man har därför på olika sätt protesterat mot den behandling som man nu utsätts för. För min del vill jag inte bara avvisa själva sakförslaget, utan jag vill dessutom mycket bestämt ta avstånd från det sätt på vilket ärendet har handlagts. Avslutningsvis vill jag med återknytning till mina inledande synpunkter understryka det förhållandet, att de svårigheter som möter utsatta grupper på arbetsmarknaden är en följd av svagheten i svensk ekonomi. Den viktigaste åtgärden är att få fart på aktiviteten inom ekonomin genom generellt verkande åtgärder. Insatser för att bereda arbete åt alla måste enligt min bestämda mening baseras på ett konkurrenskraftigt näringsliv. Att främja investeringar, produktutveckling, innovationer och nyföretagande är de viktigaste åtgärderna för att lösa sysselsättningsproblemen för alla —- även för handikappade. Alla andra åtgärder innebär eljest att man överflyttar problemen på andra grupper. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2, 7 och 9.

Herr talman! Arbetsmarknaden kännetecknas av två stora problem. För det första gäller det att skapa arbete åt alla, vilket sysselsättningsutredningen proklamerade. Detta kräver att man skapar hundratusentals nya jobb. Ingenting i den nuvarande politiken pekar på detta — snarare är det tvärtom. För det andra gäller det utslagningen eller utstötningen, som är ett av de största samhällsproblemen i dagens Sverige. Den grundläggande åtgärden för att de arbetshandikappade skall få ett arbete är att parollen arbete åt alla förverkligas. I anslutning till propositionen 73 har vpk i motionen 672 ställt kravet att målsättningen skall vara allas rätt till arbete oberoende av handikapp. I motionen 1566, som behandlas i detta betänkande och vari krävs ett aktionsprogram mot utslagning och social utstötning, konkretiseras målsättningen att alla samhälleliga åtgärder måste inriktas på att garantera alla människor rätt till arbete oberoende av ålder, kön, handikapp eller utbildning. Det måste röra sig om ett arbete, som är anpassat till vars och ens förutsättningar. Arbetsmiljön måste vara sådan att arbetet inte medför några hälsorisker. Vpk har —-inte minst under innevarande riksdag — visat på att det under vart och ett av de tre närmaste åren går att tillskapa 100 000 nya jobb, som säkert skulle kunna lämpa sig för många av dem som betraktas såsom arbetshandikappade. Parollen arbete åt alla ställer sig alla partier bakom i ord. Men hurdan är den verklighet där de åtgärder skall sättas in som arbetsmarknadsministern har föreslagit för de arbetshandikappade? Vilken arbetsmarknad har vi i dag? De som är i företagsekonomisk mening lönsamma — de som har tillräcklig uthållighet, som kan hålla tillräckligt hög arbetstakt och som kan flytta till olika jobb allteftersom behov uppstår — har jobben tryggade så länge produktionen löper utan störningar. Men kraven höjs hela tiden, och allt fler betraktas av företagen som olönsamma — det visas av det senaste decenniets omfattande utslagning. En del av dem som inte är tillräckligt lönsamma med företagsekonomiska mått räknat men som ändå har en god arbetsförmåga hänvisas till andra rangens arbetsmarknad med skyddat arbete eller anställning med lönebidrag. Och hundratusentals människor ställs utanför arbetsmarknaden därför att de inte är tillräckligt produktiva, dvs. lönsamma. De hamnar där därför att arbetsköparna inte är beredda att satsa på tekniska lösningar, den omorganisation av produktionsprocesserna som krävs för att tillvarata de utslagnas och arbetshandikappades produktiva förmåga. Företagen är inte beredda att anpassa arbetslivet efter människan. Detta är folkpartiets Sverige. Människor slås ut ur arbetslivet, och mycket få av de utslagna kan återkomma dit. Ordet arbetshandikappad skulle jag egentligen inte vilja använda, för det är ju hur arbetslivet är organiserat, vem som bestämmer dess inriktning och målsättningar, som avgör vem som är arbetshandikappad. Det är lönsamhetsoch effektivitetskraven som i dag bestämmer vem som skall ställas utanför, vem som är handikappad i förhållande till dessa krav. I själva verket är det ju arbetslivets organisation som är handikappad och oförmögen att tillvarata allas produktiva förmåga. Därför delas arbetsmarknaden upp i minst tre schatteringar. Till A-laget hör de som klarar effektivitetsoch lönsamhetskraven. Dit kan man återföra dem som har slagits ut men som bedöms kunna fylla de uppställda lönsamhetskraven. Till B-laget räknar vi dem som har hamnat i skyddad sysselsättning, människor som kan få jobb under förutsättning att företagen får lönebidrag. Men det beslut som togs i höstas om den skyddade verksamhetens organisation visar att även där råder effektivitetsoch affärsmässighetsprinciper. Effektivitetsoch lönsamhetsaspekterna slår också där ut redan utslagna, C-laget, de som hänvisas till sysselsättningsterapi, något som så gott som uteslutande kommer att bli en kommunal angelägenhet. De som slagits ut från arbetsmarknaden — däribland många arbetshandikappade — utgör mer än en halv miljon människor som i praktiken utestängs från arbetslivet. En majoritet av de 300 000 förtidspensionerade och nästan lika många långtidssjukskrivna är utslagna från arbetsmarknaden. Årligen tillkommer 150 000 s.k. 90-dagarsfall, och 100 000 remitteras till arbetsvårdande åtgärder, eftersom de har slitits ut och inte fått lämpliga arbeten. Utslagningen berör indirekt betydligt fler än denna halva miljon människor. Också de anhöriga drabbas av passivitet och missmod inför framtiden som en direkt följd av att människor förlorar sina jobb. Åtskilliga befinner sig i dag också i riskzonen till att slås ut. Utslagningen beror som sagt på att människor slits ut i förtid. Kraven på arbetstakt och utbildning är så stora att människor sorteras bort eller aldrig släpps in på arbetsmarknaden. Grundproblemet är att det inte finns lämpliga jobb för en stor del av befolkningen, och allt fler utslagna har svårt att komma tillbaka till arbetslivet. Det är ett synnerligen grymt samhälle, för grundsatsen måste ju vara att det skall vara en mänsklig rättighet att ha ett meningsfullt arbete. Det gäller även dem som av fysiska eller psykiska orsaker är arbetshandikappade. Vilken är då målsättningen för de åtgärder för de arbetshandikappade som föreslås i proposition nr 73? Ja, vi vet att det inte är att alla skall ha ett arbete, ett arbete som betraktas som lika värdefullt som andra. Det är därför vpk-förslaget har målsättningen allas rätt till arbete oberoende av handikapp. Den målsättningen innefattar vida mer än den som arbetsmarknadsministern uttalar på s. 19 i propositionen och som citeras av utskottet i betänkandet som svar på vårt yrkande. Utskottet ansluter sig till det föredragande statsrådet, och med det uttalandet avslår man vår motion. Jag vill fråga utskottet: Är ni verkligen nöjda med den arbetsmarknadssituation som finns i dag med A-, B och C-lag? Är ni nöjda med alla som slås ut? Är ni nöjda med en utveckling som gör att det blir än svårare för en arbetshandikappad att komma tillbaka? Är ni till freds med arbetsmarknadsministerns uttalande? Man måste fråga: Vilka konkreta åtgärder kan stoppa utslagningen och förhindra att vi får fler arbetshandikappade? För varje dag produceras ju nya arbetshandikappade — samtidigt som man säger sig vilja skaffa arbete åt alla. Men man kanske menar arbete åt en del? Jag kan förstå att utskottet inte har viljan att klara av detta problem. Detta är synd, allra helst som vpk:s förslag är avstyrkta med ganska tvivelaktiga motiveringar. En hel del av förslagen skulle verkligen flytta fram positionerna för arbetshandikappade. Att de borgerliga partierna har denna grundinställning, tveksamhet inför inställningen arbete åt alla och åtgärder i denna riktning, det kan jag om inte förstå, så dock begripa. Meni SAP:s reservation om de allmänna riktlinjerna finns några rader som jag måste citera: ”En sådan politik måste syfta till arbete efter vars och ens förmåga och således vara en politik för arbete åt alla och därmed även för arbetshandikappade. Målet för en politik av det slaget kan endast nås om man gör effektiva angrepp på de processer som finns inbyggda i en okontrollerad ekonomisk och teknisk utveckling, där enbart marknadskrafterna tillåts styra.” Målet verkar vara riktigt, likaså åtgärderna som man vill sätta in. Likafullt är jag frågande. Har vi inte, trots 44 års socialdemokratiskt styre, ohämmade marknadskrafter? Det måtte vi tydligen ha med hänsyn till utslagningen och till antalet arbetshandikappade. Därom råder ingen tvekan. Vad skall nu socialdemokraterna göra åt dessa marknadskrafter? Man säger sig vara välvillig till omstrukturering av arbetsmarknaden, samtidigt som den skall ske i socialt acceptabla former. Innebär detta att man är beredd att attackera och inskränka på effektivitetsoch lönsamhetstänkandet? I så fall är det bra. Men det vore bra om socialdemokraterna —-som hävdar att man vill sätta sig i regeringsställning till hösten — kan svara på frågan vad vi har för arbetsmarknad att vänta i så fall. Från vpk:s sida är vi beredda till ingrepp i marknadskrafterna, inskränkning i effektivitetsoch lönsamhetstänkande, som i dag skapar arbetshandikappade och gör att de har svårt att komma tillbaka till arbetslivet. Reservationen från socialdemokratin rimmar illa med ett annat beslut som togs i höstas, om de skyddade verkstädernas organisation. Där svalde man målsättningen att den organisationen skulle styras av effektivitet och affärsmässiga principer. Vad får detta för följder? I realiteten blir det marknadskrafternas normbildning som gör sig gällande även på denna sida. I yrkande 2 i vår motion 1978/79:672 tar vi upp företagsnedläggningar och driftinskränkningar. Vi vet att när en industri läggs ned eller när det sker en driftinskränkning så tillförs armén av utslagna och arbetshandikappade nya rekryter. Man kan ha olika beräkningssätt på hur många som inte får ett nytt jobb, men om man beräknar både nedläggningar och driftinskränkningar visar det sig att omkring en tredjedel inte kommer att få ett nytt reguljärt arbete. Följderna är alltså oerhörda, medan dessa åtgärder har kortsiktiga kalkyler bakom sig, de har effektivitetsoch lönsamhetskrav. Därför har vpk föreslagit att företagsnedläggelser och driftinskränkningar, där de anställda saknar alternativa möjligheter till arbete på orten, skall stoppas. Företaget skall övergå i de anställdas ägo, och fortsatt produktion skall säkras genom statliga stödåtgärder. Utskottet ställer sig kallsinnigt. Med hänvisning till att statsmakterna i flera fall visat sig beredda till insatser vid nedläggningshotade företag avstyrks motionskravet. Det är sannerligen en blek motivering. Se till verkligheten! Här drabbas hela regioner av företagsnedläggelser och driftinskränkningar utan att någonting görs för reguljära arbeten — alltså inga ersättningsjobb. Kan man visa en sådan kallsinnighet när man ser att människor slås ut? Det skapas problem för arbetshandikappade, och man vill inte lösa dem på bekostnad av marknadskrafterna och vinstintresset. Vpk-motionens yrkande 4 om att de fackliga företrädarna skall ges mer tid för anpassningsverksamheten för att kunna påverka rekryteringen och anpassningsåtgärderna grundar sig på att fackföreningarna skall kunna tvinga fram förändringar av arbetsplatsen, så att den passar människan. En anpassning av människan till ett inhumant arbetsliv löser inga som helst problem. Det är därför avslöjande, tycker jag, att utskottet bara hänvisar till att frågan tillhör förtroendemannalagen. Vill utskottet verkligen ha en förändring av arbetslivet är enda vägen att fackföreningarna har möjligheten att tvinga fram en utveckling där man kan ge plats för arbetshandikappade. Hela denna problematik som har tagits upp med MBL som en styrka för fackföreningarna är mycket tveksam. De erfarenheter vi redan har visar ju att fackföreningarna inte har kunnat utnyttja MBL nämnvärt, utan i stället har de blivit överkörda. Och när arbetsmarknadsministern hissar upp MBL som en viktig del i fackföreningarnas möjligheter att hävda de här jobben, så ställer jag mig mycket tvekande. Här skall man nu gå in ett samrådssystem där arbetsköparna har initiativet dels på grund av ägandet, dels på grund av de kunskaper de besitter. Man skall sitta i detta samrådssystem, enligt det mönster som MBL är uppbyggt på i dag, och i så fall kompromissa. Vilka är det som får stryka på foten? Ja, i varje fall kan man inte hävda de svaga grupperna gentemot arbetsköparna. Det krävs alltså en ändring av MBL, så att fackföreningarna verkligen har ordentligt på fötterna när det gäller att hävda de svagas intresse vid dessa uppgörelser. Och man kan ju inte i det sammanhanget heller teckna något som helst MBL-avtal som grundar sig på nuvarande lag. Vi kan bara titta litet på hur arbetsmarknaden kan utveckla sig, titta på SAF:s initiativ när det gäller nya fabriker med grupparbete, där grupperna skall tävla med varandra. Vad gör riksdagen åt det? Man låtsas som om det inte finns. Nya prestationsoch normsystem, data och robotar får tränga sig in och bestämma hets och utslagning. Då måste man ha en rättighetslag som verkligen ger fackföreningarna möjlighet att stoppa utvecklingen. Att förbise detta och säga att man skall hjälpa de handikappade är ett bedrägeri. En konkret åtgärd för att fler som är långvarigt arbetslösa och som genomgått rehabilitering av något slag skall få en chans på arbetsmarknaden är att främjandelagen utnyttjas på ett sådant sätt att det blir resultat. Den måste skärpas och, som vi föreslår i yrkande 5, få formen av en kvotlagstiftning. De lokala fackliga organisationerna skall därvidlag ha 2tt mycket stort inflytande. Herr talman! Ett bifall till motionen 672 av vpk skulle innebära stora framgångar för de utslagna och arbetshandikappade.

Det är en sammanfattning av motionen 672, och jag yrkar bifall till denna motion. De yrkanden som jag inte har behandlat här kommer Tommy Franzén senare att ta upp. Till sist vill jag bara beröra motionen 1566, som också har behandlats i utskottet och där vi kräver ett aktionsprogram mot utslagning och arbetslöshet. Motionen avstyrks helt frankt av utskottet — något program skall det inte vara här. Utskottsmajoriteten avslöjar att man inte ens vill resonera om en viljeinriktning för att komma åt utslagningen. Jag skall peka på några mycket viktiga punkter i motionen. För det första får inte arbetstidsförkortningen skjutas på framtiden, den bör påbörjas nu. Samtidigt som man förkortar arbetstiden får man inte öka arbetsintensiteten och arbetstakten. Förkortningen av arbetstiden måste kompenseras genom nyanställningar. Samhällsekonomiskt är detta en lönsam reform som, om den genomförs rätt, öppnar arbetsmarknaden för grupper som i dag står utanför. För det andra måste industrioch näringspolitiken inriktas på att skapa fler jobb. Det betyder med dagens utveckling att det måste bli samhällsägda industrier med inriktning på vidareförädling och alternativ produktion och att man använder samhällsfonder under lönearbetarkontroll för att finansiera investeringarna för nya jobb som behövs. För det tredje behövs det möjligheter för den lokala fackliga organisationen att motverka arbetsintensiteten på arbetsplatserna. Det gäller att införa pauser, avbytarsystem, reservstyrkor, möjligheter att förbjuda ackord och prestationsnormer. Det gäller att facket skall ha rätt att bestämma personalstyrkornas storlek. Det gäller rätt att kunna stoppa tidmätningar som driver fram rationaliseringar. Det gäller att förbjuda skiftarbete som inte är samhällsnödvändigt. Det är viktiga krav för att man skall kunna stoppa utslagningen och minska de arbetshandikappades skara. För det fjärde. Det är inte minst viktigt att den sista punkten i tiopunktsprogrammet tas på allvar: Nerdrogning, missbruk av alkohol, lugnande mediciner och narkotika är utslagningens följeslagare. Droger försvårar som vi vet allvarligt möjligheterna att återanpassa människor i arbetslivet. Missbruket får stora sociala skadeverkningar. Därför behövs en restriktiv alkoholoch narkotikapolitik. Målsättningen måste vara en avsevärd konsumtionsminskning. Här gäller det att folkrörelserna, arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen, verkligen tar denna uppmaning på allvar, annars får vi befara att den kommande generationen hamnar i en mycket besvärlig situation. Herr talman! Vpk har i motionen 672 betraktat propositionens förslag som torftiga och ansett att de rimmar dåligt med de allmänna uttalanden som görs om arbetets betydelse. Arbetsmarknadsministern talade i sitt inledningsanförande om att dels skall människor anpassas till arbetsplatsen, dels skall arbetsplatsen anpassas till människorna. Jag är rädd för, med de kraftförhållanden som råder på arbetsmarknaden , att det är den första anpassningen som kommer att gälla — att man skall försöka anpassa människor till arbetsplatsen och inte tvärtom. Jag kan inte se att några av de åtgärder som föreslås på arbetsmiljöområdet på ett avgörande sätt skall kunna förbättra den psykiska arbetsmiljön så att man får bort effektivitetsoch lönsamhetskravet som så hårt slår ut. Den inledning arbetsmarknadsministern gjorde måste vara en skönmålning. När man vädjar till de goda krafterna och arbetsköparna, då vädjar man just till den faktor i svenskt arbetsliv som har skapat dessa problem. Denna vädjan skulle jag tro kommer att klinga ganska ohörd om inte motparten, arbetarrörelsen, kan skapa medel för att tvinga denna arbetsgivare till underkastelse i arbetslivet och ge dem som är utslagna i dag möjlighet att delta. Arbete skall alltså trygga människors försörjning, men arbetet skall också ge människor möjlighet att utveckla och berika sin tillvaro, inte bara individuellt utan också i kollektiv samvaro.

Skall stödet till de handikappade ha någon mening och skall rehabiliteringen vara meningsfylld, då måste arbetslivet förändras. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga vpk-motioner.

Herr talman! Det betänkande vi nu behandlar kan redovisa en stark förändring under de senare åren när det gäller att placera arbetshandikappade i meningsfull sysselsättning. Ser vi på de skyddade verkstäderna sysselsätts i dag 17 000 personer, dvs. ungefär tio gånger så många som för 15 år sedan. Samma är situationen för de i arkivarbete sysselsatta — omkring 15 500 — och det skall då jämföras med de knappt 1 500 år 1960. Särskilda beredskapsarbeten sysselsatte under föregående budgetår i genomsnitt 10 300 personer per månad. Många av dem var äldre, men dessa arbeten gav också sysselsättning åt personer med socialmedicinska eller psykiska handikapp, de som också kallas för specialhänvisad arbetskraft. Den proposition som ligger till grund för dagens ärende är ett markerat uttryck för den höga ambition som man från regeringens sida har när det gäller att kraftigt bygga ut och stärka de särskilda åtgärderna för arbetsanpassning. Under det senaste decenniet har man i hög grad diskuterat problem för särskilda grupper på arbetsmarknaden: de äldre arbetstagarna, kvinnorna och ungdomarna. Det finns anledning att erinra om 1971 års äldrelagar som föregick lagstiftningen om anställningsskydd, jämställdhetsdebatten och ungdomsgarantin. Det skulle kunna hävdas att de arbetshandikappades problem har kommit i skymundan, men det vore inte en helt rättvis bild. Under den period som nämnts har det pågått utredningsarbete, och olika nya aktiviteter har prövats på försök. Framför allt har större resurser satts in för att hjälpa arbetshandikappade. Det framgår också i vår redovisning i betänkandet att en allt större andel av arbetsmarknadsverkets budget har avdelats till stöd för arbetshandikappade. När riksdagen 1966 antog nya riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken, anvisades 75 milj.kr. till olika anpassningsåtgärder. I dag är beloppet 1 600 milj.kr. Ovanpå detta kommer satsningar på arbetsmarknadsutbildning, som har blivit ett allt viktigare instrument för att hjälpa handikappade och för att skapa de särskilda beredskapsarbetena för människor med särskilda svårigheter. Ändå måste utskottet konstatera att den förstärkning som har skett under gångna år inte tillräckligt har förbättrat de arbetshandikappades möjligheter att hävda sig på den öppna arbetsmarknaden. Trots insatser som t.ex. bidrag till arbetshjälpmedel och till inskolning i företag, är det nu proportionellt färre arbetshandikappade som får anställning i företag och förvaltningar, och det är att beklaga att det kraftigt förbättrade stödet till halvskyddad sysselsättning, som just var avsett att slussa in handikappade på öppna marknaden, inte fått den effekt som det hade funnits anledning att hoppas på. Vad som skett under de senaste 15 åren är att behovet av skyddad sysselsättning har ökat. Av de 1,6 miljarder kronor som jag nyss nämnde är drygt 1 miljard kronor avsedda för finansiering av skyddat arbete. Räknat i människor har antalet personer som får sin sysselsättning tryggad på detta sätt tiodubblats från ca 3 000 till drygt 30 000, och antalet förtidspensionärer har ökat med drygt 100 000. Mot bakgrund av de arbetshandikappades trängda situation är det tillfredsställande att utskottet har kunnat samla sig kring huvudlinjerna i det omfattande reformpaket som har lagts fram av regeringen i propositionen 73: en ny organisation för den yrkesinriktade rehabiliteringen, omvandlingen av den halvskyddade sysselsättningen och arkivarbetet samt förbättrat stöd till olika former av anpassningsåtgärder. Om de invändningar som har rests mot regeringens förslag i motionerna kan allmänt sägas att de snarast gäller reformtakten. Ingen ifrågasätter behovet av åtgärderna. Men propositionen innehåller också en rad förslag till förbättringar av detaljer i åtgärdssystemet. Dem har vi inte gått närmare in på i utskottet. Här är enigheten närmast total. Föratt finna ut hur man skall komma till rätta med de arbetshandikappades svåra situation får man i många fall pröva sig fram på olika vägar. Som nämnts har man bedrivit olika försöksverksamheter, och i utskottet har vi enat oss om att vissa experiment i begränsad skala bör fortsätta eller inledas i nya former. Det gäller bl.a. uppsökande verksamhet bland unga förtidspensionärer och s.k. fadderverksamhet för nyanställda arbetshandikappade och ungdomar. Jag går härefter över till de avvikande uppfattningar som finns i utskottet och som har tagit sig uttryck i reservationer. Socialdemokraterna erkänner att det är betydelsefulla förslag som har lagts fram i propositionen, något som också har understrukits av utskottets vice ordförande i dag. Socialdemokraternas huvudkritik är att genomförandet av propositionen kräver en större personaltilldelning till arbetsmarknadsverket än vad regeringen har förordat. Den debatten skall jag inte gå in på nu, eftersom den kommer att föras i nästa vecka vid behandlingen av anslagen till arbetsmarknadsverket. Propositionen innehåller förslag till allmänna riktlinjer för arbetet att stödja de handikappade på arbetsmarknaden. I reservationen 1 ger socialdemokraterna ett eget programförslag för inriktningen av politiken samtidigt som de underkänner regeringens förslag. Socialdemokraterna vill ge en ideologisk tusch åt sin alternativa politik. Men går man till det konkreta förslaget i partimotionen som ligger till grund för reservationen, har man svårt att se skillnaderna. Också socialdemokraterna erkänner att vi måste skapa fler arbetstillfällen, om vi även för handikappade skall nå målet arbete åt alla. Detta underströk också arbetsmarknadsministern i sitt anförande. Socialdemokraterna erkänner också att en fortgående strukturomvandling av näringslivet är nödvändig men säger att den måste ske i socialt acceptabla former, något som alla är ense om. De lokala arbetsmarknaderna måste stärkas och breddas. Inte heller detta motsätter sig någon. Socialdemokraterna understryker att de arbetsplatser vi redan har och som tillkommer måste anpassas till de anställdas förutsättningar, detta för att förebygga utestängning och utslagning. Detta är betydelsefullt, och alla kan väl ansluta sig till det. Socialdemokraternas tankegångar sammanfaller i själva verket väl med propositionens. När utskottsmajoriteten avvisat deras förslag till riktlinjer, är det därför inte på grund av en negativ inställning till förslagen som sådana, utan därför att de inte kan sägas tillföra arbetet på att hjälpa de handikappade nya moment. När det gäller de konkreta åtgärderna visar det sig att den socialdemokratiska partimotionen inte tog de annorlunda eller djupa grepp som man kanske kunde ha förutsatt med tanke på en del uttalanden i samband med propositionens framläggande. Från socialdemokratiskt håll vill man ha tillämpningsföreskrifter till främjandelagen, åtgärdsplanering inom arbetsförmedlingen och kartläggning av företagens personalpolitik. När det gäller främjandelagen var vi ju i utskottet eniga om att den behöver tillämpas striktare och att det inom arbetsmarknadsverket behöver utformas närmare föreskrifter. I övrigt är det ju frågor som redan behandlas och som reservanterna egentligen tror kan lösas med en större personaltilldelning. I reservationen 5 tar socialdemokraterna upp en fråga som faller utanför det arbetsmarknadspolitiska området i egentlig mening. Rörelsehindrade som är förvärvsverksamma kan genom arbetsmarknadsverket få bidrag till anskaffning eller byte av bil. Andra handikappade, av vilka väl flertalet är förtidspensionärer, kan i annan ordning få ett visst stöd till bilanskaffning. Riksdagen har uttalat sig för att förslag bör läggas fram om vidgade möjligheter för dem att få tillgång till egen bil. I propositionen nämns att man nu inom socialdepartementet förbereder ett utredningsarbete i frågan. Från reservanternas sida säger man att arbetet skall bedrivas så snabbt att förslag kan läggas fram för riksdagen senast i 1980 års budgetproposition. Det är naturligtvis i och för sig bra om det kan ske, men visst finns det åtskilliga problem att lösa, om man vill göra den väsentliga förbättring som riksdagen ändå har åsyftat. Man kan väl i det sammanhanget också erinra om betydelsefulla förslag som kommunikationsministern nyligen lagt fram i propositionen om trafikpolitiken med anledning av den s.k. HAKO utredningens förslag och som syftar till att göra de kollektiva trafikmedlen lättare tillgängliga för rörelsehindrade. Det gäller även försök med en riksfärdtjänst. När det slutligen gäller de socialdemokratiska motionerna är att säga att man i reservationen 4 vill haka på en helt ny fråga, och detta med anledning av ett kommunistyrkande om fackets möjlighet att delta i anpassningsverksamhet ute på arbetsplatserna. Socialdemokraterna begär i sin reservation att en proposition om ny lag om fackliga förtroendemän skall läggas fram snarast och att lagen skall vara i huvudsaklig överensstämmelse med de principer som de fackliga organisationerna har förordat. Jag noterar, herr talman, att även socialdemokraterna anser att man inte till alla delar kan tillgodose kraven från de fackliga organisationerna — och det är väl just i detta som svårigheterna ligger. Den moderata reservationen 2 är knuten till motionen 1040 av Erik Hovhammar m.fl. Motionärerna anser att stimulansåtgärderna för att stärka de arbetshandikappades rätt till ett bra arbete är otillräckliga. För att skapa erforderligt ekonomiskt utrymme att höja bidragen till arbetsgivare vid anställning av arbetshandikappade tänker sig motionärerna transfereringar av medel från socialförsäkringssystemet, och man begär att frågan skall utredas. Med anledning av det vill jag säga att i propositionen anmäls att en interdepartemental arbetsgrupp f. n. arbetar med frågor av den här arten. Man studerar också sysselsättningsutredningens förslag om en bindning mellan de arbetsmarknadspolitiska kostnaderna och kostnaderna för pensionering och långtidssjukskrivning. Målet är ett förslag till mer enhetlig finansiering av de arbetsmarknadspolitiska insatserna, och avsikten är att ett sådant förslag också skall kunna läggas fram i samband med förslag om allmän arbetslöshetsförsäkring. Vi säger i utskottet att det är önskvärt med en sådan enhetlig finansiering och att systemet kan börja tillämpas samtidigt som en allmän arbetslöshetsförsäkring träder i kraft. I reservationen påtalas också motionskravet att riksdagen borde uttala att statliga arbetsgivare skulle ta större ansvar för att rekrytera arbetshandikappade. Den frågan har också särskilt behandlats i propositionen, där det även pekats på konkreta åtgärder när det gäller myndigheters åligganden att redovisa sina insatser för att anställa arbetshandikappade. Avsikten är också att ge statens personalnämnd, statens arbetsmarknadsnämnd och arbetsmarknadsstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till riktlinjer för hur anställningsfrämjande arbete bör bedrivas inom den statliga sektorn. Därvidlag har vi utgått från att de nya riktlinjerna medför en skärpning och effektivisering av de riktlinjer som finns i cirkulär från så tidigt som 1960 till statsmyndigheterna om anställningsvillkor m.m. för partiellt arbetsföra inom den statliga verksamheten. Mot den bakgrunden är vi inte i utskottsmajoriteten beredda att följa motionärer eller reservanter. När det gäller ersättning från sjukförsäkringen för förebyggande vård är att observera att avsteget från gällande principer för försäkringen har utretts av socialstyrelsen och riksförsäkringsverket. Det arbetet blev klart i början av 1977, och den dåvarande trepartiregeringen bedömde det tydligen som nödvändigt att avvakta hälsooch sjukvårdsutredningen, som f. ö. lär bli klar iår. Propositionens förslag att inordna den arbetspsykologiska verksamheten i arbetsmarknadsinstituten har i motionen satts i fråga, och i en reservation, undertecknad av de moderata ledamöterna och en centerpartist, har man motsatt sig regeringsförslaget. Propositionens förslag överensstämmer med vad som förordats av såväl sysselsättningsutredningen som NYR-utredningen. Förslaget har vid remissbehandlingen tillstyrkts av flertalet instanser, och i propositionen har utförligt angetts skälen för att den arbetspsykologiska verksamheten bör inordnas i arbetsmarknadsinstitutet. Vi har också haft tillfälle att lyssna till företrädare för såväl instituten som Psykologförbundet. Från utskottets sida har vi varit beredda att godta propositionens förslag, och vi har avstyrkt motionerna. Mot propositionens förslag om att täcka 90 96 av bidraget till allmännyttiga organisationer som gett arkivarbetare arbete har rests invändningar i fyra motioner. De har sedermera följts upp i reservationen 8 av Jan-Ivan Nilsson m.fl. Utskottsmajoriteten har, när det gäller nivån på det statsbidrag som skall utgå till de allmännyttiga organisationerna, tagit fasta på att arbetsmarknadsverkets arbetsgivaransvar kommer att flyttas över på organisationerna. Från den utgångspunkten är det rimligt att organisationerna svarar för åtminstone någon del av lönekostnaderna. Av samma uppfattning är t.ex. TCO-S, som organiserar arkivarbetarna. Vi säger å andra sidan att svårigheter kan uppstå för vissa organisationer och institutioner att klara denna kostnadsdel. Men den här förändringen kommer inte att äga rum förrän 1983 — det finns alltså ganska lång tid för att anpassa sig till den nya situationen. Och även efter den tiden kan bidrag med 100 96 komma att utgå i vissa fall. Avsikten är ju att AMS skall få i uppdrag att i samråd med statens avtalsverk och de fackliga organisationerna klarlägga för vilka anställda med lönebidrag som myndigheter och institutioner skall få full kostnadstäckning i framtiden. Vi menar att de ekonomiska problem som skulle kunna drabba någon viss organisation får övervägas i samband med prövningen av annat stöd från det allmänna. Vi påminner också om att den nya stödformen i en del fall kan leda till bidragsförbättringar. Allmännyttiga organisationer som redan har anställt eller under det närmaste året anställer personer i halvskyddad sysselsättning får från den 1 juli 1980 ett avsevärt högre bidrag. Utskottet avstyrker därför både reservationen 9 och reservationen 8, där det i ett f. ö. mycket måttfullt yrkande hemställs om ett 100-procentigt lönebidrag till de anställda vid länsmuseerna. I reservationen 6 av centerpartisterna i utskottet förordas ett högre bidrag till halvskyddad sysselsättning för vissa förtidspensionärer och en höjning av den aktuella åldersgränsen från nuvarande 25 till 35 år. Vi har sagt att svårigheterna för arbetshandikappade att få arbete visst kan öka med stigande ålder men att det snarast är ett argument för att inte ha någon åldersgräns alls för de förtidspensionerade. Vid remissbehandlingen av sysselsättningsutredningens betänkande uttalade sig flera remissinstanser för att man inte skulle ha någon övre åldersgräns. Vi vill peka på att de nuvarande reglerna om bidrag till halvskyddad sysselsättning, med 75 26 som normalbidrag första året, fastställdes så sent som 1976 på hösten, med ikraftträdande den 1 januari 1977. Det beslutet innebar en kraftig uppräkning av bidraget i förhållande till vad som gällde förut. Det ytterligare med 15 96 förstärkta bidraget, som är ett försöksprojekt, är avsett att stödja unga handikappade i anslutning till att de avslutat sin utbildning. Åtgärderna skall vara ett alternativ till en annars oundviklig förtidspensionering, och vi har med utgångspunkt i det vi redovisat om försöksverksamhetens inriktning också avstyrkt yrkandet i motionen 2053 att denna försöksverksamhet nu skulle utvidgas. Slutligen en kommentar till reservationen 10 beträffande näringshjälpens stödbelopp, där man från centerhåll för fram önskemål om en kraftigare uppräkning än vad som föreslagits i propositionen. Lånedelens högsta belopp föreslås ändå enligt propositionsförslaget bli fördubblat, så att upp till 60 000 kr. kan beviljas. Det är, som vi säger i betänkandet, en budgetmässig avvägningsfråga, och det har förmodligen också väglett reservanterna i deras ställningsstagande. Intressant är dock att notera, att reservanterna inte följer upp sin egen motion beträffande näringshjälp till fortsatt drift av jordbruksföretag. Om det beror på att reservanterna ser detta som en ekonomisk avvägningsfråga eller inte är höljt i dunkel. Herr talman! Regeringens förslag för insatser för de arbetshandikappade har i allt väsentligt och på de avgörande punkterna fått utskottets stöd. Det innebär att ett bifall till utskottets hemställan är detsamma som att riksdagen gör en satsning på dessa grupper, som har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. Man gör en satsning av ett omfång som aldrig tidigare har förekommit. Visst skulle man i några fall kunna se ett ännu kraftigare påslag, men i ett trängt ekonomiskt läge är ändå propositionen en klar markering och prioritering av ett område, som är värt mycket stor uppmärksamhet.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
Herr talman! Elver Jonsson har något kommenterat våra reservationer, och han gör det ganska lätt för sig genom att säga att vår motion är en anpassning till propositionen. Jag tar för givet att hans avstyrkande av vår motion då inte också betyder ett avstyrkande av propositionens förslag, trots att han nu säger att deras innebörd är ungefär likartad. Jag vill emellertid också säga, att den uppfattning som Elver Jonsson för fram i detta sammanhang är felaktig. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med att återge alltför mycket t.ex. ur vår reservation om allmänna riktlinjer m.m. Jag har tidigare två gånger sagt att man måste göra effektiva angrepp på de processer som finns inbyggda i en okontrollerad ekonomisk och teknisk utveckling, där enbart marknadskrafterna tillåts styra. Låt mig säga att jag tycker att det under trepartiregeringen och även under folkpartiregeringen är marknadskrafterna som fått styra den näringspolitik som vi har i vårt land f. n. När det gäller tillämpningsföreskrifter beträffande främjandelagen innebär vår reservation någonting helt annat än det som utskottet skriver och det som står i propositionen, nämligen att lagen skall tillämpas på ett mera målmedvetet sätt samt att mar — det är arbetsmarknadsministerns uttalande — förutsätter att riktlinjer skall dras upp för att konkreta resultat skall kunna uppnås och att detta i första hand bör ske inom ramen för AMS verksamhet. De föreskrifter som vi anser att regeringen skall utfärda säger man alltså att ett verk kan svara för. Det innebär en ganska stor skillnad i detta sammanhang. Elver Jonsson tar också upp lagen om fackliga förtroendemän och säger att vi har hakat på denna fråga. Det har vi gjort, för man kunde inte i januari månad, då vi hade ett absolut löfte om en proposition, tro att det löftet skulle tas tillbaka. Därför tar vi upp frågan nu och kräver förslag om förbättring av de fackliga förtroendemännens möjligheter att arbeta för att bl.a. kunna följa upp anpassningsgruppernas verksamhet, som är oerhört viktig när det gäller att skaffa arbete åt de handikappade.
Herr talman! Utskottets ordförande medgav i sitt anförande att det för vissa allmännyttiga organisationer kunde uppstå problem när det gäller det minskade bidraget för anställda med lönebidrag i förhållande till de arkivarbetare som dessa organisationer sysselsätter i dag, men han ansåg att detta skulle lösas på annat sätt. Detta är emellertid inte någon garanti, utan det kommer in under vanlig prövning av den instans som lämnar bidrag till de här allmännyttiga organisationerna. Ett bidrag med oförändrat 100 96 till de allmännyttiga organisationerna är enligt vår uppfattning den bästa lösningen. Det skulle öka förutsättningarna för att kunna placera än fler anställda med lönebidrag hos ifrågavarande organisationer. Vi vet att många arkivarbetare i dag gör värdefulla arbetsinsatser i t.ex. idrottsföreningar. Många föreningar är små, de har ett litet antal medlemmar, och de aktiva medlemmarna får kämpa för att klara ekonomin. Det är uppoffrande insatser de gör för att klara de ekonomiska bekymren. Den föreslagna förändringen av bidragen till bl.a. dessa organisationer innebär att de ekonomiska problemen kommer att öka. Det anser vi vara mycket otillfredsställande. Så också några ord om de förtidspensionerade, där vi hade föreslagit en fortsatt försöksverksamhet med åldersgruppen 26-35 år. Vi anser att det hade varit riktigt om man från regeringens och utskottets sida hade kunnat sträcka sig längre. Vi tror att en ökad satsning skulle leda till ökade förutsättningar för att bereda sysselsättning åt personer i den här gruppen så att de icke skulle behöva förtidspensioneras i den utsträckning som kan bli följden av det beslut som riksdagen nu kanske kommer att fatta. Slutligen några ord om inrättande av arbetsmarknadsinstitut. När majoriteten av centerns ledamöter i utskottet har ställt sig bakom regeringens förslag är det inte grundat på frågan om socialisering eller inte socialisering. Vi har gjort det för de handikappades bästa. En samordnad organisation för en yrkesinriktad rehabilitering är nödvändig, och det kan som vi ser det bäst ske i de föreslagna arbetsmarknadsinstituten.
Herr talman! Vad man kan kräva av en utskottsrepresentant är litet vanlig hyfs, nämligen att svara på frågor. Det tycker jag inte att Elver Jonsson har gjort i detta sammanhang. Här finns en motion i 14 punkter som han tydligen inte har sett men som utskottet mycket kortfattat har avstyrkt. Är det inte en vanlig umgängesform att man svarar på frågor? Elver Jonsson behagade inte ens yrka avslag på motionen, såsom framgår av betänkandet. Jag tycker det finns en central frågeställning, som jag har ställt utskottet inför, nämligen: Vilken arbetsmarknad skall man rehabiliteras till? Vad skall man komma till? Godkänner utskottet A-, B och C marknader och olika slags jobb? Är det den arbetsmarknaden som utskottet vill ha? Säg det klart och tydligt då, och göm er inte bakom orden ”rätten till arbete åt alla”! Detta tycker jag att utskottets talesman måste svara på, eftersom det måste vara en demokratisk rättighet för det svenska folket, som har valt in sina representanter i riksdagen, att få svar på de frågor och krav som ställs i riksdagen. Den andra centrala frågan gäller anpassningen. Vad skall de arbetshandikappade anpassas till? Och vilka åtgärder skall vidtas? Här bör väl ändå folkpartiet, som nu sitter i regeringsställning, tala om ifall man vill ge fackföreningarna ökade resurser eller inte. Eller vill man låta det fortsätta att vara som det är nu? Utskottet har avstyrkt vårt yrkande. Jag har begärt en förklaring till detta, eftersom det i betänkandet inte står varför man har avstyrkt det. Varför?

Herr talman! Ett svar kom från Elver Jonsson, men inte på de frågor som jag ställt. Elver Jonsson behagade i stället svara på några andra frågor, som jag också hade tagit upp i mitt anförande. Hade han lyssnat det allra minsta till vad som sades om kvotlagstiftningen, hade han vetat att jag anser att den skall utgå från dem som under lång tid varit arbetslösa och dem som har blivit rehabiliterade. Det är en kvotering mellan dem som man skall göra, men den kvoteringen gäller inte mellan dem som betecknats som handikappade i ett register och dem som inte gör det. Det är inte den formen vi vill ha, utan vi har de arbetslösa och vi har dem som skall rehabiliteras. Det gäller ju att de som harsstörst behov av att få ett jobb får komma in eller att de får göra det som har varit utanför arbetsmarknaden länge. Men man kommer sedan till att vpk har traditionella krav när det gäller arbetsmarknaden. Då blir jag litet förvånad över att ni vill ha en helt annan arbetsmarknad. Jag trodde faktiskt att det också var folkpartiets mening att man skulle ha arbete åt alla — allas rätt till arbete. Det är väl inte den arbetsmarknad som vi har i dag som vi skall förändra för de arbetshandikappade? Vad är det man vill uppnå? Skall vi har kvar samma arbetsmarknad? Vi vill ta bort A-, B och C-lagen. Vi vill att alla skall kunna ha ett reguljärt, meningsfullt arbete i någon form, att ingen skall hamna i B-laget eller C-laget —-som i dagens verklighet. Enligt vad jag kan utläsa av propositionen kommer det inte att bli någon förändring med de åtgärder som här är föreslagna. I annat fall får utskottets talesman tala om för mig vilka åtgärder det är som ändrar på dagens arbetsmarknad.
Herr talman! Elver Jonsson och jag är helt överens om att arbetsgivaransvaret i sin helhet skall överflyttas på de allmännyttiga organisationerna när man anställer någon med lönebidrag. Jag tror inte att arbetsgivaransvaret blir vare sig större eller mindre om organisationen får betala 10 96 av lönekostnaderna.
Herr talman! Utskottets värderade ordförande talar om att det inte finns någon skillnad mellan socialdemokraterna och utskottsmajoriteten. Jag skall ta tillfället i akt att på nytt läsa upp vad handikappförbundets centralkommitté skriver till alla riksdagsmän i dag: ”I ett par reservationer till utskottets betänkande återfinns förslag som HCK tillmäter mycket stor betydelse. Speciellt viktiga är förslagen om att riksdagen fattar beslut om främjandelagen och att riksdagen anslår medel för en helt nödvändig personalförstärkning till AMS i form av handikappspecialister.” Detta är ju de tunga bitarna i vår reservation. Det är riktigt att själva beslutet om ökade resurser till arbetsmarknadsstyrelsen skall fattas nästa onsdag, när vi behandlar utskottsbestänkandet nr 21. Men om man godkänner de reservationer vi har i dag, har man också lagt en sådan grund att man måste godkänna den reservation som vi har i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 21. Det är inga små skillnader, Elver Jonsson, utan de kan betyda oerhört mycket om vi vill förverkliga vad vi alla talar så mycket om — arbete åt alla.